Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Turesson för svaret på min fråga. Jag tyckte det var både innehållsrikt och positivt. Ensamhet och isolering är en inte ovanlig företeelse i vårt moderna samhälle med otrygghet i boendet. Alltför ofta har vi fått påminnelser om ensamstående, äldre människors oförmåga att tillkalla hjälp vid hastigt påkommen sjukdom eller vid andra oväntade händelser. Det har ibland fått tragiska följder. I dag finns det förnämliga trygghetslarmet, men det är enligt min bedömning alltför okänt, trots de åtgärder som televerket vidtagit och som vi här har fått redovisade. Resultatet hittills visar att man inte nått ut. Motivet för min fråga är en ambition att få till stånd åtgärder som gör trygghetslarmet tillgängligt för allt fler av de hundratusentals ensamboende människor som är i behov därav. Trygghetslarmet bör göra det möjligt för dessa personer att bo kvar i sina hem längre än vad som nu är fallet — vi vet ju att de allra flesta vill ha det på det sättet. Enligt min mening bör, för att man skall uppnå resultat, en samverkan ske mellan de olika beslutsfattarna, mellan kommunikationsdepartementet och det departement som handlägger hälso och socialvårdsfrågor men munförbundet. En sådan samverkan är helt enkelt nödvändig. Jag skulle Torsdagen den vilja fråga statsrådet om han är villig att ta upp sådana förhandlingar 12 maj 1977 och diskussioner med berörda myndigheter. Asea Låt mig bara till sist, herr talman, ställa ytterligare en liten följdfråga. Om informationen Larmsystemet har en konstruktion som är både tekniskt och veten = rörande televerkets skapligt mycket avancerad. Men det är kanske en aning kostsamt för = trygghetslarm de människor som behöver det; ca 5 000 kr. kostar en installation. Kan statsrådet medverka till att en billigare tillverkning kommer till stånd, kanske genom serietillverkning eller genom att man förenklar systemet? Eller kan statsrådet medverka till att kostnaderna får spridas ut på flera år och inte som nu måste betalas i ett enda sammanhang? — Det är två frågor som jag tycker det skulle vara värdefullt att få besvarade.

Herr talman! Som svar på de frågor som herr Leuchovius framställde vill jag säga att vi självfallet är angelägna att på olika sätt medverka till ytterligare utveckling av sådana här larmsystem. Vad kostnaderna beträffar har vi goda förhoppningar om att de skall kunna nedbringas. Serieproduktion startar i höst vid televerkets fabrikationsföretag Teli. Jag skulle också vilja nämna att man genom medverkan av framstående elektroteknisk sakkunskap på uppfinnarplanet lyckats förbättra det ursprungliga AWA-systemet i väsentlig mån. En förfinad teknik för registrering även av obetydliga aktiviteter hos en ensamboende äldre har möjliggjorts genom att man utnyttjar modern elektronisk utrustning. I det sammanhanget har det visat sig att den s.k. mikrodatorn — en mycket enkel men utomordentligt användbar elektronisk utrustningsdetalj — kan vara till stor nytta. Och den är billig; dess pris rör sig om några få hundratal kronor. Den kan få en betydelsefull funktion i detta system.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det tillägg som kommunikationsministern gjorde till det tidigare svaret. Jag tror att det är värdefullt att man gör vad som göras kan för att ge ensamma människor den trygghet som de så väl behöver. Jag anser att det är viktigt att det kommer till stånd en samverkan mellan olika beslutsfattare för att ge informationer om de möjligheter som finns i detta avseende. Jag har själv under många år arbetat som förtroendeman både inom den kommunala sektorn och inom landstingen, och jag har länge saknat ett sådant här trygghetssystem. Det skulle också vara av stort värde för både anhöriga och vårdnadshavare. Nu har alltså en rad åtgärder vidtagits, och det finns säkert ännu mer att göra. Vi får hoppas att informationen går fram, så att trygghetslarmet blir tillgängligt för allt fler människor.

Herr talman! Debatten gäller i huvudsak regeringens kortsiktiga åtgärdsprogram för stimulans av industri och sysselsättning. Vi från vänsterpartiet kommunisterna förkastar i stort sett hela detta åtgärdsprogram. Vi anser dess utformning stötande. Vi anser det vara ett grovt gynnande av storföretagen. Vi anser det dessutom osannolikt att det kan stimulera sysselsättningen. Först och sist speglar programmet emellertid en grundläggande svaghet hos regeringen. Programmet är ett uppkok av tvivelaktiga improvisationer. Det ingår inte i någon som helst långsiktig aktion för att komma till rätta med arbetslöshets och strukturproblemen. Sanningen är nämligen den att regeringen inte har någon strukturpolitik. Och till sanningen hör tyvärr också att arbetarrörelsen inte har något verkligt att sätta upp mot denna tomhet, eftersom inte heller so = Nr 129 cialdemokraterna har någon strukturpolitik. Torsdagen den I regeringens åtgärdsprogram finns fyra inslag. Företag på vissa orter 12 maj 1977 skall få 75 96 av lönekostnaden betald, om de behåller arbetare som de. I har varslat om avsked. Investeringsgarantier skall ges till vissa s.k. ut — Vissa industri och vecklingsfrämjande investeringar i företagen. Bidrag skall ges till vissa — sysselsättningsstiinvesteringar, som enligt lag skall genomföras för att göra oljehanteringen = mulerande åtgäri hamnar och liknande arbeten säkrare. Ett litet, litet bidrag skall ges der, m.m. till serviceåtgärder för småföretag med chans att öka lokal sysselsättning. Det första inslaget — bidraget till löner för varslade arbetare — är ganska häpnadsväckande. Det visar med vilken hämningslös öppenhet regeringen går företagens ärenden. Det räcker alltså med att varsla om en minskning av arbetsstyrkan för att få pengar att behålla de anställda med. Detta är rättsligt sett en djupt stötande metod att handskas med offentliga medel. Hur skall man veta om varslet är en bluff? Hur skall man kontrollera att inte företagen ändå skulle ha behållit dem som de varslat? Utsikten att få lätt förtjänta pengar kan ju stimulera till varsel som annars inte skulle ha kommit. Pengarna kan då betalas ut, och något verkligt förhindrande av sysselsättningsminskning äger alltså inte rum. Det är faktiskt rent skoj. Det är en fräckhet av en regering att i ett allvarligt sysselsättningsläge bjuda ut sådant på den politiska marknaden. Den andra punkten gäller investeringsgarantier. Här är regeringens tanke minst sagt oklar. Om dessa garantier skall utnyttjas förutsätter det att det finns företag som vill göra vissa typer av investeringar. Men problemet är ju att investeringsklimatet allmänt är dåligt, i synnerhet för långsiktigt syftande industriinvesteringar. Att ställa lånepengar till förfogande går kanske bra i högkonjunktur men får ringa effekt i en svag konjunktur. Att bara ställa garantier till förfogande visar dessutom att regeringen överlämnar hela utvecklingen åt företagen — om de nu kommer att ta något initiativ. Regeringen har själv ingen uppfattning om vilken struktur som skall främjas. Avsaknaden av strukturpolitik framträder med all skärpa. Den tredje punkten gäller bidrag till vissa oljehanteringsinvesteringar. Vi har från vpk svårt att se att de som skall företa sådana tillhör samhällets bidragsbehövande delar. Är det lag på att oljehantering skall fylla vissa säkerhetskrav, så skall de kunna fyllas utan särskilda bidrag. Vpk godtar däremot det lilla bidraget på 5 miljoner för konsultservice åt vissa småföretag. Typiskt är att småföretagen får den mest blygsamma delen i regeringens åtgärdsprogram. Regeringen ståtar annars gärna som småföretagens vän, men i propositionen är det storbolagen som förutsätts ta ut de stora pengarna. 200 miljoner kan storföretagen få för bluffvarsel. 5 miljoner får småföretag som lokalt kan öka sin sysselsättning. Så mycket sagt om regeringens småföretagarvänlighet. Vpk ställer i motsats till regeringen följande förslag. Vi vill ha en lag som förbjuder permitteringar och avskedanden på 2 de särskilt drabbade orter som avses i propositionen. En sådan lag kan inte företagen bluffa med. Ett förbud skall gälla ett år i taget. Det skall avse att hindra avskedanden innan alternativ sysselsättning hunnit ordnas. Vpk vill ha bort bluffbidragen och de lättförtjänta pengarna. Vi vill i stället lägga de 200 miljonerna på investeringar i sociala bristområden, företrädesvis barntillsynen. Detta skulle ge verklig sysselsättningseffekt. Det skulle dessutom ge en bättre social fördelning i samhället. Vpk vill därutöver ge 100 miljoner för utbildning av dem som kommer att efterfrågas inom denna nya del av den sociala sektorn. Vpk vill ge 50 miljoner till utredning och projektering av ett statligt industriprogram, som kan ge säker framtida sysselsättning på de orter som främst drabbas av strukturkrisen. Vad de orterna behöver är ett handfast framtidshopp, inte socialbidrag åt de företag som hotar att inskränka. I motsats till regeringens program ger vpk:s förslag en omedelbar och bestående sysselsättningseffekt. I motsats till regeringens program har vpk:s program en långsiktig inriktning. Som jag nämnde, saknar regeringen en strukturpolitik. Den släpper uppenbarligen alla tyglar åt storföretagen och multijättarna. Deras visdom skall vi alla underkasta oss, oavsett om det leder till arbetslöshet, kapitalexport, osund inriktning av produktionen och dålig social fördelning. Typiskt är hur regeringen motiverar sina kortsiktiga åtgärder. Man säger att de långsiktiga åtgärderna får vänta tills vederbörande branschutredningar är klara. Men det är ju helt fel synsätt. Sedan propositionen lades har två stålutredningar och en varvsutredning kommit, och de har bekräftat vad man redan visste. Dessa branscher kan inte växa. De kan aldrig bli basen för en ny strukturpolitik. Där kan inte sysselsättningen öka. Det borde man ha insett långt tidigare, för det har varit ganska klart och tydligt, och gjort upp ett program för ny industri och en medveten styrning av dess utveckling. Nu står man där utan program. Också socialdemokratin står tomhänt när det gäller strukturpolitiken. Man föreslår en strukturfond med löntagarmajoritet. Det är i och för sig ingen dålig idé. Men fonden blir ju skäligen maktlös ifall storföretagen inte vill investera på krisorterna, eller om de vill driva sin egen linje för industrins utveckling. Och ingen strukturfond i världen kan ju hindra storföretagen att kalhugga, tömma gruvorna eller föra ut kapital. Vad är egentligen strukturpolitik? Vilken strukturpolitik skulle behövas? Vari består Sveriges problem? Sverige har drabbats av den kapitalistiska utvecklingen på ett speciellt sätt. Landet har relativt mycket tung industri, koncentrerad till vissa regioner, som är starkt beroende av den. Denna tunga industri har fått leda utvecklingen i Sverige under lång tid alltför mycket. Den har inriktat sig på råvaror och halvfabrikat. Den har kortsiktigt tjänat på rovdriften med malm och skog. Den har haft en hård utslagningstakt. När den nu drabbas av den allmänna kapitalistiska krisen, blir följderna särskilt svåra. Den måste då skära ner, den måste koncentrera. Mycket Nr 129 stora enheter är dess livsvillkor. Dessa branscher mäste också slå ut tu Torsdagen den sentals människor, eftersom andra kan göra halvfabrikaten lika bra och 12 maj 1977 dessutom billigare. ääör er Av detta måste man ju dra en bestämd slutsats. Sverige måste bort, = Vissa industri och så småningom och gradvis, från denna tunga, kapital och energikrävande = sysselsättningsstistruktur, som leder till rovdrift på naturresurserna och svår miljöför mulerande åtgärstöring. Man måste göra upp med de gamla nationalromantiska före — der, m.m. ställningarna att skogen och malmen är Sveriges ekonomiska framtidsbas. Visserligen kommer skogs och stålindustrierna att finnas där i framtiden. Men de kommer aldrig att växa sysselsättningsmässigt, snarare tvärtom. Energikrisen och miljökrisen gör att de heller inte kan få fara fram med resurserna som tidigare. Utvecklingen av det industriella samhället sker i stadier. Sverige är ett högt utvecklat land. Sverige har sedan länge lämnat det stadium, när framgångar kunde vinnas genom exploatering av stora mängder materia och naturresurser. Industrialiseringens nya stadium, det framtida stadiet, ger försteg åt den mycket högt förädlade och förfinade produktionen, den som spar material, inte använder de stora mängderna, utan har kvalitet som sitt riktmärke. En tung struktur med mycket råvaror och halvfabrikat hindrar en sådan progressiv utveckling. Kapitalet biter sig fast vid halvfabrikatutvinningen. I stället för att förnya produktionen, kanske man exporterar kapital. Och stora resurser binds med sådan struktur i försök att koncentrera och spara in och slå ut arbetskraft. Under den långa socialdemokratiska regeringsperioden klargjorde man aldrig riktigt dessa sammanhang. Man uppfattade strukturpolitik som något mycket traditionellt. Man skulle i s.k. socialt acceptabla former och med statens stöd genomföra den strukturomvandling som privatkapitalismen råkade in i. Det var aldrig tal om att införa nya, aktiva moment, aldrig tal om att egentligen ifrågasätta själva grunden i utvecklingen. Följden blev också att mellan 1965 och 1976 antalet personer i arbete i Sverige minskade med motsvarande 30 000 heltidsarbetstillfällen samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder ökade med 300 000. Under samma period steg den genomsnittliga årliga arbetslöshetsnivån med 50 96 — allt en tacksam utgångspunkt för kapitalets offensiv i dagens avtalskamp. Men vad innebär då en verklig strukturpolitik i de arbetandes intresse? Vilka är dess utgångspunkter? För det första måste den utgå från att hela industristrukturen stegvis och på sikt förändras. För det andra måste den medföra en förnyelse och en modernisering i social riktning också av den s.k. infrastrukturen, dvs. den större samhälleliga ramen. För det tredje måste den innebära en social och ekonomisk omfördelning av omfattande natur. Dessa olika sidor av en framtida strukturpolitik hänger nära samman med varandra. Industristrukturen måste förskjutas bort från de tunga sektorerna, bort 29 från den ohållbara rovdriften och från överuttagen, bort från de sektorer som inte behöver mer arbetskraft. I stället måste den högt drivna förädlingen byggas ut. Denna måste omfatta inte bara avancerade maskiner och apparater av förfinad konstruktion utan hela systemlösningar, exempelvis styrsystem, nya kommunikationssystem och liknande. Det är denna typ av produktion som har framtiden för sig. Med en sådan skulle Sverige kunna göra snabba framsteg och bli ledande på ett nytt och mer progressivt sätt. Det är den typen av produktion som kan bidra till en förnuftigare form av industrialism, som kan skapa nya jobb och — inte minst — som är den för ett relativt högkostnadsland som Sverige med en teknologiskt kompetent arbetarstyrka verkligt naturliga vägen att hävda sig. Denna strukturella utveckling kan sedan stödjas på olika sätt. Genom att t.ex. förnya hela det kollektiva transportnätet och modernisera det upp till högsta tekniska kapacitet understödjer man en mindre slösaktig transportekonomi. Man skapar också på den nationella marknaden ett underlag för försäljning av avancerad apparatur och nya typer av transportmedel som hjälper de högt drivna förädlingsindustrierna framåt. Genom en social omfördelning prioriterar man upp sociala bristsektorer. Detta stärker redan i sig självt de arbetandes levnadssituation, och det skapar ny sysselsättning. Det ger indirekt också arbete åt de industrioch byggnadsarbetare som svarar för byggnader och utrustning åt den sociala sektorn. Ett strukturprogram av det slag som jag här kort skisserat kan inte genomföras av privatkapitalet. Det förutsätter i stället ett aktivt och offensivt statligt program. Det förutsätter statlig industrialisering. Det förutsätter en ny inriktning på forskning och utbildning, så att vi inte som nu får en forskning som är styrd av näringslivets intressen. Det förutsätter för att lyckas också ledning och makt åt de arbetande, eftersom det är på deras kompetens och politiska medvetande som genomförandet av programmet i hög grad beror. Detta är i mycket korta drag vpk:s huvudtankegångar när det gäller strukturpolitiken. Vi menar att det hade varit till fördel i denna för de arbetande så trängda situation, om man inom arbetarrörelsen hade diskuterat sådana ting mer och från en principiellt ny utgångspunkt. Arbetarrörelsens politik kan ju inte bara bestå i att genomföra privatkapitalismens strukturförändringar i hjälpligt acceptabla former. Vi måste få en ny typ av strukturomvandling, en ny och annorlunda uppfattning om industrialism och industriell utveckling. Som vi ser det har arbetarrörelsen två vägar att välja mellan: att underkasta sig kapitalismens krav och i gengäld söka skydda sig mot dess värsta avigsidor, eller att angripa kapitalismen själv och därmed på sikt göra sig kvitt själva roten till arbetslösheten, utslagningen och den sociala underlägsenheten för folkflertalet. Hittills har man följt den förstnämnda linjen. Det har gjort storkapitalet ännu mäktigare än det förut var. Och när den borgerliga regeringen kom, kunde denna ökade makt användas för att gå till motangrepp mot arbetarklassens hela sociala ställning, såsom nu sker i avtalskampen och på annat sätt. Av detta bör en slutsats vara given: det är hög tid för den andra linjen.

Jag kommer således inte att ge mig in i den mycket allmänna debatt om den industriella strukturen som herr Jörn Svensson dragit upp — f. ö. inte för första gången och kanske inte i termer som nämnvärt avviker från de tankegångar han tidigare framfört — utan tänker hålla mig till propositionen och de yttranden som den gett anledning till. Inte heller tänker jag ta upp en diskussion om storföretag och småföretag. Den här propositionen avser ju vissa industri och sysselsättningsstimulerande åtgärder. Det är klart att det rör sig om åtgärder av begränsad varaktighet som syftar till att stimulera näringslivet just i dagens situation. Man kan naturligtvis säga att åtgärderna i första hand gäller de större företagen, men det är ju en känd sak att storföretagen i sin tur anlitar de mindre företagen vid vidarebeställningar. Om de här åtgärderna i och för sig är riktiga kommer de därför att ha en värdefull inverkan också på småföretagen. Men vi kommer senare under året att få en proposition om småföretagens problem. Det finns ännu inte tillräckligt material färdigt i regeringskansliet, varför man velat spara frågan tills man fått en total bild av småföretagens problem både i vad gäller skatter och annat. Det finns alltså tillfälle att senare återkomma till dessa frågor. Socialdemokraterna har inte reserverat sig mot utskottets tillstyrkande av ett system med investeringsgarantier och beviljande av ett anslag på 1000 milj.kr. för detta ändamål. De har endast uttryckt tvivel om huruvida dessa garantier skulle komma till någon större användning. Man säger i motionen 1524 att ”de föreslagna garantierna knappast kan få någon investeringsstimulerande effekt”. Samtidigt är man emellertid, märkligt nog, rädd för att garantierna skulle kunna få ”negativa konsekvenser”, bl.a. genom att ha ”en styrande effekt på utvecklingen”. Med hänsyn härtill kräver man att investeringsgarantier skall lämnas av regeringen i vad avser järn och stålområdet och i övrigt av ett särskilt sysselsättningssti mulerande åtgär tillsatt organ. Regeringens förslag är att garantierna normalt skall beviljas av industriverket och, vad beträffar mycket stora och principiellt viktiga belopp, av regeringen. Dessa motioner innehåller en panegyrik över den tidigare socialdemokratiska politiken. Helt i linje härmed hävdar man att de svenska företagen inte alls ”befinner sig i någon allmän krissituation”. Detta sägs eftertryckligt bestyrkas av en sammanställning av de större företagens bokslut i Veckans Affärer nr 11. Endast några företag redovisade en förlust 1976 och nästan hälften av de hittills redovisade företagen hade en ökning av sitt rörelseresultat under 1976 jämfört med 1975, framhåller man. Gör man sig nu mödan att gå till källan för ifrågavarande artikel, vilket väl socialdemokraterna hoppats att inte någon skulle ha tid med, får man emellertid en helt annan bild. Artikeln har fått den sammanfattande rubriken ”Vinstras för industrin. Resultaten försämrades med 17 96”. I artikeln sägs sedan bl.a. att berörda företags sammanlagda omsättning visserligen steg med drygt 12 96, men att vinstmarginalen sjönk från 5,3 96 till 3,9 8, en försämring med 25 96. Det kan väl ändå inte vara motionärerna obekant att vi har haft en betydande prisstegring de senaste åren och inte minst det föregående året. Om denna uppgår till exempelvis 10 96 och omsättningsökningen i företagen till samma siffra, så har dessas reella inkomster inte ökats med ett öre. Varje omsättningsökning under 10 96 innebär då i realiteten en försämring av rörelseresultatet. Det är ju detta som har inträffat. Sällan har uttrycket att återge fakta som en viss potentat citerar bibeln varit så tillämpligt som i detta fall. Jag anser att det är viktigt att påpeka dessa förhållanden, eftersom de socialdemokratiska påståendena utgör en del av den skönmålningspropaganda om det dukade bordet som man efter valnederlaget så intensivt ägnat sig åt. Men låt oss återgå till motionens förslag om handläggning av investeringsgarantierna! Dessa skulle sålunda omhänderhas av ett särskilt organ, nämligen styrelsen för en strukturfond. Ty det märkliga är att samtidigt som man utbreder sig över§en gynnsamma ekonomiska utvecklingen, så erkänner man att investeringarna ligger på en helt otillfredsställande nivå, en nivå som på något längre sikt inte kommer att tillåta de reallönehöjningar som man vid löneförhandlingar kräver. Och detta är naturligtvis helt riktigt. Därför vill man skapa en särskild s.k. strukturfond. Denna skulle till en början uppgå till 750 milj.kr. Medlen skulle inledningsvis ställas till förfogande av riksgäldskontoret men längre fram erhållas genom en höjning av arbetsgivaravgiften med till en början av 0,4 926 och en höjd företagsbeskattning genom försämrade avdragsregler för företagen. Härefter följer ett intressant resonemang. Man säger att arbetsgivar avgiften i realiteten betalas av de anställda, eftersom dessa vid löneförhandlingarna håller nere sina lönekrav i proportion till höjningen av arbetsgivaravgiften och sålunda därigenom avstår från en annars möjlig lönehöjning. Därför, sägs det, är det naturligt att de fackliga organisationerna skall få majoritet i strukturfondens styrelse. Därmed har man i realiteten gjort rent hus med påståendena om att löntagarna enligt det socialdemokratiska förslaget före valet skulle få en skattelindring, som skulle betalas genom en höjning av arbetsgivaravgiften med 3 96. Det är tydligen samma personer som betalar både det ena och det andra i olika former. Men tankegången öppnar även andra intressanta perspektiv. Med i viss mån samma rätt skulle man kunna hävda att inkomstskattehöjning för ett visst syfte också väsentligen drabbar det stora löntagarkollektivet och att de fackliga organisationerna därför skall ha rätt att bestämma över den konkreta användningen av dessa skattepengar. Med sitt resonemang som grund föreslår socialdemokraterna helt följdriktigt att strukturfondens styrelse skall ha en majoritet av fackliga representanter. Av styrelsens tio ledamöter skall sex vara fackliga representanter, två från näringslivet och två utses av samhället eller staten. Detta förslag är intressant ur två huvudsynpunkter. Det påminner för det första mycket om det förslag om investeringsfond som i mitten av 1960-talet utarbetades inom Krister Wickmans industridepartement och som jag med anledning av de socialdemokratiska motionerna roat mig med att friska upp i mitt minne. När detta förslag sedan kom i propositionsform hade det dock i stället blivit en investeringsbank. Dess syfte sades vara att lämna garantier till stora industriprojekt som i sig ansågs lönande men var så osäkra och kapitalkrävande, att den vanliga kapitalmarknaden kanske inte skulle stå till förfogande. Banken skulle skötas efter affärsmässiga principer och stå under ledning av en styrelse med mer eller mindre traditionell sammansättning. Det intressanta och helt nya med dagens motion är att strukturfondens styrelse vid sin bedömning såväl av investeringsgarantier som av bidrag från fonden inte skall ledas av sådana synpunkter utan av — som det numera så modernt heter — övergripande ekonomiska tankegångar. Man förutsätter sålunda i realiteten att fonden skall vara ett slags totalplaneringsinstans för de svenska näringarna. Det är inte utan att man med en viss nostalgi ser tillbaka på de förhållandevis oskyldiga tankegångar som det socialdemokratiska partiet hyste ännu för ett tiotal år sedan. Då utgick man ifrån att näringslivet självt i väsentlig utsträckning kunde bedöma den allmänna färdriktningen för den ekonomiska utvecklingen. Det gällde bara för en statlig investeringsbank att fylla på medel där sådana inte på annat sätt så lätt kunde anskaffas. Nu är man emellertid inne i ett rent planhushållningstänkande. Intressant i detta sammanhang är att personer som innehar sina positioner på grund av sina kunskaper om löneförhandlingar och liknande ting anses vara den verkliga expertisen på dessa s.k. övergripande eko nomiska planeringsfrågor. Det är inte staten, och det är inte folkets valda representanter i riksdagen som skall anförtros dessa utomordentligt komplicerade och allvarliga planhushållningsuppgifter, utan det är fackliga representanter som skall sitta i majoritet i strukturfonden. För det andra kan man konstatera att detta förslag ingår som en del i en allmän attack mot det blandekonomiska samhället och dess livsförutsättningar i syfte att skapa ett planhushållningssamhälle, vars färdriktning och innehåll styrs av fackliga organisationer. Vi kommer något senare i dag att behandla ett utlåtande om den manuella glasindustrin. Med anledning av propositionen i det ämnet har socialdemokrater med bl.a. förre industriministern Rune Johansson som undertecknare väckt en motion, enligt vilken den rådgivande nämnd som finns inom industriverket för glasindustrin, i likhet med nämnder för andra industribranscher där, dels skulle få en facklig majoritet, dels skulle övergå från att vara rådgivande till att vara beslutande. Detta skulle innebära att staten skulle frånhända sig beslutanderätten över statliga anslag till glasindustrin och att det skulle ankomma på glasbrukens styrelser etc. att söka få stöd för sina ekonomiska behov inte hos de statliga myndigheterna utan hos fackliga representanter runt om i landet. Ett ännu viktigare område, som har aktualiserats i dessa dagar, är lönefonderna. Det står nu klart, i motsats till situationen under valrörelsen, att det socialdemokratiska partiet ställer sig bakom LO:s kollektiva lönefonder, vilket på sikt medför att svenskt näringsliv skall ägas och skötas av en majoritet av fackföreningsrepresentanter. Exemplen kan mångfaldigas. Det socialdemokratiska partiet, pådrivet av sin vänsterflygel, befinner sig på marsch från det nuvarande marknadsekonomiska samhället mot en viss typ av socialistiskt samhälle. Detta är naturligtvis partiets ensak, och det ankommer på medborgarna att i val så småningom ta ställning till en sådan utveckling. Hederligheten kräver dock att man erkänner att dessa målsättningar inte går att förena med ett marknadsekonomiskt samhälle av den typ som vi har i dag. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets betänkande nr 35 och sålunda avslag på de därvid fogade reservationerna, vilka syftar till ett samhälle av en helt annan typ än det vi har i dag.

Herr talman! Herr Siegbahn är litet generad över att regeringen i propositionen inte framstår som småföretagarvänlig utan som storföretagarvänlig, och han försöker rädda sig ur förlägenheten genom att säga att det föreslagna gynnandet av storföretagen skulle indirekt leda till beställningar också hos småföretag. Bortsett från detta — som jag strax skall ta upp igen — måste det väl ändå sägas, herr Siegbahn, att när man i alla sammanhang gör ett stort nummer av att man är för en levande småföretagsamhet ser det väl litet illa ut att man i en proposition ger 200 milj.kr. i gåvor och 1 000 milj.kr. i garantier till storföretagen — och så ger man 5 milj.kr. till småföretagen! Det är de proportionerna som jag har fäst mig vid. Dessutom är herr Siegbahns resonemang i sak fullständigt felaktigt. Vartill syftar t.ex. det särskilda sysselsättningsstödet, de 200 miljonerna i bidrag? Jo, det syftar till att undvika sådana avskedanden som annars skulle bli aktuella. Men hur kan undvikande av avskedande hjälpa småföretagen att öka sin sysselsättning? På sin höjd kan det stödet hjälpa dem att upprätthålla samma beställningar och den sysselsättning som 35 de redan förut hade, men det kan inte hjälpa dem att öka sysselsättningen. Sedan vill jag fråga herr Siegbahn om en sak med utgångspunkt i vad jag tidigare sade. Herr Siegbahn är jurist och representerar ett parti som i alla sammanhang, åtminstone i ord, är för rättssäkerhet. Är det rätt och sunt för den offentliga moralen i detta land att bjuda ut 200 milj.kr. på det enda villkoret, att om man i ett storföretag bara har givit ett varsel av viss storlek, så kan man få kvittera ut de pengarna? Ingen vet ju vad varslet i verkligheten skulle ha lett till — det är ju oerhörda möjligheter att få ut lättförtjänta pengar för ingenting! Tycker herr Siegbahn att det är en tillfredsställande kontrollmekanism för så stora belopp av offentliga medel? Det skulle vara intressant att få veta det. Herr Siegbahns yttranden om de arbetandes kompetens för att bedöma strukturomvandlingen och hur den skall gå till vittnar om ett mycket stort förakt för det stora flertalet av Sveriges befolkning, inte minst för dem som är aktiva inom fackföreningsrörelsen. Detta förakt är verkligen omotiverat. Många gånger har de människorna i mycket högre grad en övergripande syn än de mera trångt tänkande företagsledarna, som bara ser till de strikt företagsekonomiska kriterierna. Vidare tycker jag att herr Siegbahn gärna kan lägga av sin hysteriska planhushållningsskräck. Jag kan tala om att det superkapitalistiska Japan har mycket mer långtgående statliga ingripanden i fonder och planeringsinstrument än vad det kapitalistiska Sverige har, utan att det för den skull är fråga om någon planhushållning i Japan. Man kan säga att vad som skiljer socialdemokraterna och de borgerliga åt är att socialdemokraterna är för en något bättre, något mer medveten, organiserad och något mindre slapp form av kapitalism än det låtgåsystem som moderaterna företräder.
Herr talman! För att börja med vad herr Svensson i Malmö sade senast är jag väl medveten om att Japan erbjuder mycket stora problem ur strikt marknadsekonomisk synpunkt med sina förstuckna subventioner. I vissa avseenden kan det sägas att man i Japan till det yttersta utnyttjar såväl ett kapitalistiskt systems möjligheter som ett socialistiskt systems, men det skall vi inte gå in på närmare. Både herr Bengtsson i Landskrona och herr Svensson i Malmö fann i mitt yttrande ett ifrågasättande av de fackliga representanternas kapacitet. Det var inte alls min mening, och jag tror inte att jag sade så heller. Vad jag vände mig emot var att man underkänner andra gruppers kapacitet. Man säger att i strukturfonden skall — enligt ett resonemang som jag tycker är något halsbrytande — nu de fackliga representanterna få majoritet. Det är alltså de som skall bestämma. Dessa fackliga representanter har gjort sin karriär på i första hand sina insikter om löneförhandlingar och därtill hörande ting. Men man får inte underkänna dem som hela sitt liv har sysslat med ekonomisk planering osv. Jag är helt överens om att det i en övergripande ekonomisk planering finns ett viktigt rum för företagens fackliga representanter, men vad jag vänder mig emot är att de nu skall få majoritet. Om Meidners lönefonder genomförs kommer de att få majoritet efter ett varierande antal år, beroende på företagens konstruktion och vinstsituation. De skulle också få majoritet i strukturfonden, som till att börja med skulle omfatta 750 milj.kr. men som naturligtvis så småningom skulle öka. Jag är alltså lika övertygad som herr Bengtsson om att de fackliga ledarna är mycket kompetenta och erfarna på många områden och att de också är beredda att ta sitt ansvar — men därifrån till att de skulle få hela ansvaret är steget långt, och det är det jag har invänt mot. Jag vänder mig också mot att statens medel i form av de arbetsgivaravgifter som har influtit skulle disponeras av representanter för arbetstagarna på grundval av det, som jag sade, halsbrytande resonemanget att de har avstått från sin lön. Det är klart att sådana tankegångar kan förekomma, men jag tror inte att de anställda i ett modernt samhälle med löneförhandlingar, sådana som vi har sett dem under de gångna åren, hundraprocentigt skulle ta hänsyn till arbetsgivaravgifter och deras höjning. Hur skulle man då kunna räkna med det faktiska löneutrymme som finns? Alla, även LO-ledningen, vart.ex. på det klara med att den senaste löneförhandlingen icke höll sig inom ramen för det egentliga löneutrymmet. Därför får vi nog ta det litet försiktigt när man påstår att de anställda hundraprocentigt respekterar arbetsgivaravgifternas höjning genom att kräva en mindre lön. Beträffande Investeringsbanken har socialdemokraterna krav på en höjning. Vi har ju diskuterat detta förut, och vi vet att Investeringsbanken fick en större höjning av sina utlåningsmöjligheter än den hade begärt. Det finns säkerligen mycket stora möjligheter att tillmötesgå önskemål på den punkten.

Herr talman! Först vill jag upprepa den kanske mest centrala av de två frågor jag ställde till herr Siegbahn, nämligen om han tycker att kontrollen är tillfredsställande när det skall räcka med att meddela att man tänker varsla för att man skall kunna kvittera ut pengar av offentliga medel. Jag får be om ett svar på den frågan. Sedan vecklar herr Siegbahn verkligen in sig när han skall börja tala om Japan och dess många förstuckna och öppna subventioner. Har inte de borgerliga här i landet vid alla möjliga tillfällen röstat för både öppna och förstuckna subventioner åt storföretagen? Vad är de 200 milj.kr. som regeringen nu bjuder ut i sin proposition, och som herr Siegbahn pläderar för, annat än en subvention? Och den är inte ens förstucken, den är fullständigt öppen. Vill herr Siegbahn svara mig på följande ideologiskt intressanta fråga: När herr Siegbahn röstar för dessa 200 milj.kr. i subventioner, röstar han då för mer socialism i det svenska samhället? Vad jag med denna fråga avser att få honom att förstå är att statens subventioner till storföretagen inte har någonting med socialism att göra. sysselsättningsstimulerande åtgär Ett omfattande statligt plansystem av den typ man har i Japan gör ju inte Japan mindre kapitalistiskt. Tvärtom kan man säga att det medför en kapitalism som är ännu mer koncentrerad än den som bygger på en mer klassisk form av konkurrenskapitalism — en sådan form som ju knappast existerar någonstans i den industriella världen nu för tiden. Sedan retirerar herr Siegbahn i vild oordning från förebråelsen mot fackföreningsrörelsens folk, att de inte skulle förstå vad strukturproblemen handlar om: Nu säger han att han bara vänder sig mot att de skall ha majoritet i strukturfonden. Men, herr Siegbahn, i en beslutande församling måste ju någon ha majoritet. Då är frågan: Skall det lilla fåtal som ser till sitt kapitals intressen förutsättas vara förståndigare, mera ägnade att tillgodose folkflertalets bästa, än de som ändå representerar den överväldigande majoriteten av den samhällsklass som i sin tur utgör flertalet inom det svenska folket? Är det inte mera i överensstämmelse med den politiska demokratins principer att en strukturomvandling styrs eller beslutas av representanter för en folkmajoritet, eller för en mycket stor grupp, än att den beslutas och styrs av en mycket liten grupp kapitalägare? Jag tvekar inte om vad herr Siegbahn egentligen anser vara det bästa, men det kunde vara roligt att höra vad han säger när han får frågan på det sättet. Slutligen vill jag litet grand förebrå socialdemokraterna när de för fram sin tes om strukturfonden. De talar nämligen hela tiden om att strukturomvandlingen går snabbt. Ja, men vilken strukturomvandling? Man måste ju också ha ett program för vad sorts omvandling av det industriella samhället man syftar till.

Nr 129 Herr falman! Än en gång några ord om Japan. Det är inte de öppna Torsdagen den subventionerna som är betänkliga. De är inte betänkliga i vare sig Sverige, 12 maj 1977 Japan eller något annat land när de sätts in i ett ordentligt sammanhang för att lösa olika kortsiktiga — eller kanske ibland långsiktiga — problem. = Vissa industri och Vad jag är bekymrad över är att det, som vi i näringsutskottet t.ex. — sysselsättningsstiflera gånger har konstaterat, här förekommer en statlig styrning som = mulerande åtgärinte behöver ta hänsyn till avkastning och produktivitet utan kan riktas — der, m.m. åt olika håll. Ena gången är det bilindustrin, andra gången är det varven, tredje gången är det elektronikindustrin osv. Genom subventioner som man inte har någon aning om utifrån sätter man där in väldiga kapital och kan konkurrera ut företag i västvärlden och sedan eventuellt höja priserna. Men låt oss inte gå in på det. Det var inte möjligt att svara på alla frågor på en gång. Herr Svensson i Malmö säger att jag retirerar i oordning. Jag har inte retirerat ett dugg — jag anser fortfarande att de anställda och de fackliga organisationerna har ett mycket värdefullt ord att ge i alla sådana här sammanhang. Vad jag reagerar mot är att de skulle bestämma över utvecklingen. Nu säger herr Bengtsson i Landskrona att det inte finns någon anledning att tro att de skulle ha en annan inriktning än som gagnar samhällets intressen i allmänhet. Om det är på det viset kan man ju vända på resonemanget och fråga: Varför skall de då ha majoritet? Varför skall de inte få ha en viss procent av antalet röster i en strukturfond eller vad det kan vara? Varför skall de inte få lägga sin röst i olika planeringsorgan och i den rådgivande nämnden, som finns på olika områden inom industriverket? Det naturliga är väl att makten inte ligger hos de anställda och inte heller hos några företagare, vilket herr Svensson i Malmö trodde var mitt alternativ. Makten skall väl ändå ligga hos samhället när det gäller att besluta om skattemedel och liknande ting. Det är väl där det slutliga ansvaret skall ligga. Vi har väl ett politiskt system med val osv. därför att samhället har det övergripande ansvaret och den övergripande rätten att fatta beslut om hur den ekonomiska politiken skall skötas. Sedan säger herr Svensson i Malmö att jag kan sluta att vara orolig för socialisering och planhushållning. Om jag bara skulle lyssna till herr Svensson och tro att hans parti skulle gå framåt, skulle jag ha all anledning att vara orolig. Nu ser vi att socialdemokratin börjar föra en så radikal politik att vpk enligt de senaste SIFO-siffrorna har sjunkit ner till hälften av sin tidigare valsiffra, om man skall fästa sig vid det, så nog finns det viss anledning till oro. Jag är ledsen att tiden inte tillåter att jag svarar på den stora principfråga som ju herr Svensson i Malmö också nämnde.

ministrationskostnader. Detta ärende ligger mycket nära de frågor som vi behandlade här i kammren den 28 april i år. Därför, herr talman, skall jag fatta mig mycket kort. Vi har ju alltid haft stor förståelse i näringsutskottet för de problem som uppkommer när det fattas pengar i en sådan viktig verksamhet som den företagareföreningarna bedriver för att bistå de mindre och medelstora företagen bl.a. med service. Vi har tidigare vid flera tillfällen i ett enigt utskott ökat på det av regeringen föreslagna anslaget. I år däremot, när företagareföreningarna fått en större arbetsbörda, menar utskottsmajoriteten att vi skall gå på propositionens förslag om en neddragning av industriverkets äskande på den här punkten. Detta tycker inte jag är logiskt. Det finns också en motion, nr 885 med herr Wååg som första namn, som yrkar att riksdagen beslutar att anslaget under C 3 i propositionen 1976/77:100 bil. 17 ”Bidrag till företagareföreningarnas administration” skall vara 29 milj.kr. Detta yrkande finns också i reservationen från socialdemokraterna i utskottet som är fogad till betänkandet nr 36. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall beröra den reservation som fru Radesjö har talat för. Den reservationen bygger på ett missförstånd. I motionen heter det att riksdagen år 1976 beslöt om en utvidgning av företagareföreningarnas verksamhetsområde till att omfatta även serviceföretag. Det är alldeles riktigt att riksdagen år 1976 beslöt att de frågorna skulle prövas, och den då sittande företagareföreningsutredningen fick tilläggsdirektiv att jämväl ta upp hithörande frågor och se i vilken omfattning man kunde ta in serviceföretagen inom företagareföreningarnas arbetsområde. Företagareföreningsutredningen, som jag själv satt med i, lade fram sitt betänkande i januari i år. Utredningsbetänkandet är nu på remiss, och man kan förvänta att propositionen kommer att läggas till hösten. Det påstås i motionen och även i reservationen att företagareföreningarna har fått betydligt ökade arbetsuppgifter. Detta är fel, därför att förslaget beträffande de aktiviteter som riksdagen har beslutat att företagareföreningsutredningen skall se över är under remissbehandling. Företagareföreningarna har inte behövt ta på sig någon ny aktivitet under detta kalenderår. Därför saknas grund för påståendet i motionen. Däremot vill jag i likhet med fru Radesjö understryka vikten av företagareföreningarna. De har ett utomordentligt stort värde för de mindre och medelstora företagen. Eftersom dessa företag har mycket stor betydelse för sysselsättningen i olika delar av vårt land på små orter, där det kanske inte skulle vara möjligt att utan dem hålla någon sysselsättning i gång, är det viktigt att vi har starka företagareföreningar, som kan ge dessa företag service och hjälpa till på lånesidan. I företagareföreningsutredningen, som alltså lagt fram förslag, har vi varit eniga. Vi har föreslagit betydligt ökade resurser till föreningarna. Om remissvaren är positiva och om propositionen går i riktning med vad vi föreslagit får man räkna med att ökade resurser måste tillföras föreningarna. Men det är klart att föreningarna inte har fått några nya arbetsuppgifter under detta och nästkommande kalenderår. Därför menar jag att reservationen bygger på felaktiga antaganden. Föreningarnas anslag räknas upp. Enligt föreningarnas sammanlagda driftbudgetar för 1977 beräknade man behovet av statligt administrationsbidrag till 24,7 milj.kr., men föreningarna får 25,7 milj. — alltså 1 milj.kr. mer än de har angett i sina budgetar och 5 milj.kr. mer än 1976. Staten bidrar med denna summa. Landstingen beräknas bidra med 18,5 milj.kr. och övriga intäkter från serviceverksamhet och konsultverksamhet beräknas till 22,8 milj.kr. — alltså sammanlagt 66 milj.kr. Kvar står faktum att företagareföreningarna har fått vad de har begärt —- även om industriverket och motionärerna har velat ge dem något mer. Vidare kvarstår det faktum att föreningarna inte har fått ökade arbetsuppgifter, men de har fått 1 milj.kr. mer än de begärt i sina anslagsäskanden. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i näringsutskottets betänkande nr 36 på samtliga punkter.
Herr talman! Industriverket har i sitt äskande bl.a. skrivit att den ökade satsningen på företagsservice m.m. medför ökad efterfrågan på såväl föreningarnas tjänster som det statliga kreditstödet och att nya rutiner har införts för uppföljning och bevakning av statliga stödinsatser. Verket anser att medel bör beräknas för vidareutbildning av de anställda vid företagareföreningarna. Föredragande statsrådet har betonat att det faktum att föreningarnas verksamhet och organisation f. n. utreds inte får medföra att den pågående upprustningen av föreningarnas administrativa resurser avbryts. Då tycker jag inte man skall pruta på industriverkets äskande.
Herr talman! Det är ju inte alltid man får så mycket som man vill ha. Många år har Företagareföreningarnas förbund begärt betydligt mer än den tidigare regeringen föreslagit i anslag. I det här fallet har departementschefen uttalat att det inte skall bli någon nedrustning, trots att en utredning håller på med en översyn. Tidigare har man alltid sagt att anslaget får ligga stilla på den gamla nivån när det har tillsatts en utredning. Men vi kan alla vara överens om att företagareföreningarna är av avgörande betydelse för svenskt näringsliv. Vi skall därför se till att de får resurser. Jag anser att de i årets stat fått väsentligt ökade resurser, och det bör räcka till för den verksamhet som de har.

Herr talman! Utan att kommentera den debatt mellan utskottsrepresentanterna som vi här lyssnar till vill jag rent allmänt göra några kommentarer till proposition 95 och dess behandling, eftersom de frågor som där tas upp har en alldeles speciell aktualitet i det konjunkturläge som f. n. präglar svensk ekonomi. Industriinvesteringarna har under 1975 och 1976 stigit med bara 1 96 perår. Företagens planer för 1977 pekar, som vi i dag kan se, på en mycket svag investeringsvilja för detta år. Den uppjustering av planerna som skett från hösten 1976 till februari i år är avsevärt lägre än vad som normalt är fallet mellan dessa båda enkättillfällen. Denna försiktighet är enligt konjunkturinstitutet unik. Man behöver inte blicka långt tillbaka i tiden för att förstå att det är en mycket illavarslande tendens som vi här har bevittnat. Inte vid något tillfälle tidigare sedan investeringsenkäten för ett tiotal år sedan fick sin nuvarande utformning har företagen varit så försiktiga i sina investeringsbedömningar. Även om man erfarenhetsmässigt vet att det psykologiska momentet är stort i sådana enkäter, kan ingen förneka att de är en barometer för investeringsbenägenheten och att de alltså i hög grad speglar verkligheten i det svenska näringslivet. I nuläget har konjunkturinstitutet bedömt att industriinvesteringarna skall komma att minska med 6,5 96 i volym mellan 1976 och 1977. Det är en ytterligare försämring jämfört med den redan i januari i år pessimistiska prognosen. Även om vi den senaste tiden kunnat notera ljusningar i vissa branscher och för vissa företag med specialprodukter är denna tendens ändå så generell att den är ägnad att inge allvarlig oro. Den extremt utdragna lågkonjunkturen har kommit att innebära starkt försämrade avsättningsmöjligheter för många företag, och det är framför allt då våra exportföretag som drabbas. Det har också medfört en starkt försämrad likviditet i företagen, framför allt fr.o.m. tredje kvartalet i fjol. Vi har i industridepartementet gång efter annan denna vinter och vår konfronterats med de akuta problem som detta medfört för många företag. Till detta har naturligtvis medverkat — trots det statliga stödet — den mycket betydande lageruppbyggnad som har skett i medvetandet om att man så långt som möjligt i företagen bör hålla produktionspotentialen intakt och att man också har ett ansvar för att hålla sysselsättningen uppe. Den utdragna lågkonjunkturen och det låga kapacitetsutnyttjandet har naturligtvis också slagit igenom på företagens lönsamhetsutveckling. Industriföretagens soliditet har under en lång rad år successivt blivit allt lägre. På tio år märker man att soliditeten har försämrats från 45 96 till 30 96. Även om detta till en del avspeglar en ny situation på kreditmarknaden är det ändå ett mått på den motståndskraft som företagen har i ett konjunkturläge som det vi nu befinner oss i. Detta inverkar naturligtvis menligt på många företags vilja eller förmåga att låna upp kapital på marknaden. Allt fler sektorer av industrin har kommit att ställas inför behov av strukturella förändringar, också som en följd av den utflackade konjunk turen. För att kunna fortleva i den hårdnande internationella konkur = Nr 129 rensen blir det nödvändigt för många svenska företag att vidta förändringar i produktionsapparaten, att bli mer offensiva på marknadssidan, att ägna större intresse åt innovationer och produktutveckling. Men allt detta kräver också betydande insatser av kapitalresurser. Indirekt = Vissa industri och förutsätter en offensivare marknadsanpassning och en utveckling mot = sysselsättningsstinya produkter naturligtvis också investeringar i produktionsutrust = mulerande åtgärningen. der, m.m. Man kan alltså sammanfattningsvis säga om situationen att det i dag framstår som mycket angeläget att industrins investeringar ökar — dels då för att aktiviteten i näringslivet skall ta fart, dels också för att den. svenska industrins internationella konkurrenskraft skall kunna bibehållas på en hög nivå och helst också utvecklas för att kompensera det handikapp som ligger i vårt höga kostnadsläge. Det är också angeläget att uppmärksamma att vissa företag i dag inte själva kan eller vill göra dessa nödvändiga investeringar. En slutsats som det leder till är ju att det är angeläget att samhället med olika medel underlättar och driver fram investeringar som ligger som latenta planer men inte har kunnat realiseras därför att resurser saknas. Den i propositionen 95 föreslagna investeringsstimulansen syftar då i första hand till att överbrygga vissa av de näraliggande problem som jag har berört. Syftet är att denna åtgärd tillsammans med andra stimulansåtgärder — t.ex. investeringsfondernas frisläppande för hela 1977, de extra investeringsavdragen och bidragen, lokaliseringslånens ökade användning etc. — skall kunna medverka till ett stärkande av investeringsaktiviteten i näringslivet. Syftet med detta är då framför allt att få en bättre konjunkturanpassning i industrins investeringar. Jag har i det sammanhanget noterat den märkliga formulering som förekommer i en avvikande mening till finansutskottets yttrande. Man säger att investeringsgarantier inte kan tillstyrkas på konjunkturpolitiska grunder. Den fråga jag ställer mig inför denna märkliga slutsats är: Hur skall då konjunkturpolitik bedrivas om man inte skall göra det genom att styra investeringarna? Dess bättre har inte partivännerna i näringsutskottet fallit för denna något grumliga argumentering. Bakom tillkomsten av systemet med investeringsgarantier ligger i första hand nödvändigheten att komma till rätta med problem som vi har nära i tiden, att stimulera till investeringar som redan är ganska långt framme i planeringsstadiet. Samtidigt är det dock en medveten strävan att, närmast genom medverkan av statens industriverk, se till att det föreslagna investeringsgarantisystemet administreras på ett sätt som är förenligt med samhällets övriga insatser för att åstadkomma en livskraftig struktur inom de branscher som har speciella strukturproblem i dag.

Man säger att flertalet företag i fjol visade förhållandevis goda resultat och höjde sina utdelningar. Man skall då ha klart för sig att en närmare analys av detta som vi har gjort i industridepartementet visar att det nästan uteslutande beror på att svensk industri hade ett bra första halvår 1976. Men sedan försämrades situationen radikalt. Man har också sagt att systemet är storföretagsinriktat. Ja, det är sant så till vida som det här är ett skräddarsytt kreditsystem för företag som har dessa aktuella problem och som därför dragit sig för att göra nödvändiga investeringar — och det är i stor utsträckning större företag som kommit in i den situationen.

Man har vidare sagt att de särskilda garantierna inte får bli ett hinder för samhällets strukturpolitik. Nej, självklart inte. I propositionen säger vi också att det skall vara en medveten strävan att få de kortsiktiga satsningarna förenliga med mer långsiktiga mål. Och det är mot den bakgrunden vi utformar instruktionerna till industriverket för att administrera detta kreditsystem. I det sammanhanget har man hänvisat till förslaget om en strukturfond, och jag har fått intrycket att man betraktar strukturfonden som något allena saliggörande universalmedel, någonting av en hokuspokusmedicin för de problem som vi nu har i näringslivet. I själva verket är strukturfonden, som den har skisserats i motionen, av inget som helst värde i den situation som svenskt näringsliv nu befinner sig i. Den skulle snarast vara en fördröjande, för att inte säga komplicerande, faktor när samhället nu utan onödig tidsutdräkt nödgas gå in och söka bidra till lösningar av strukturproblemen. Strukturfonden skulle inte ens vara någon bra väg för de anställdas inflytande i den här processen. Det inflytandet måste tillförsäkras dem inom ramen för medbestämmandelagen och på det sätt som vi t.ex. gör när vi griper oss an med handelsstålsproblemen, då vi låter också fackets centrala organisationer ha all möjlig insyn i de översiktliga branschplaner som utarbetas. Därigenom kan man nå en omedelbar effekt av detta samråd. serna. Vi har ännu inte gjort något val bland de kommuner som föreslås.

Deras problem måste lösasyj — om de skall kunna bestå som självständiga kommuner och få den Vissa industri och utveckling av sysselsättningen som är nödvändig för att kompensera = sysselsättningsstibortfallet i branscher med vikande sysselsättning. Det måste med andra — mulerande åtgärord vara ett viktigt mål för den decentralistiska regionalpolitik vi nu är på der, m.m. väg mot. Vad vi vill uppnå med en temporär utvidgning av den grå zonen till vissa kommuner är en viss ändrad fördelning mellan kommunerna i södra Sverige av den industritillväxt som sker på vissa håll även i detta konjunkturläge. Enligt min mening får det här dock inte innebära konkurrens med stödområdet. Det finns trots allt fall där en lokalisering till stödområdet för ett företag i södra Sverige inte är ett alternativ vid en industriutbyggnad, men där en av problemkommunerna i södra Sverige kan vara det eftersökta och tänkbara alternativet. Dessa fall vill vi åt genom en temporär utvidgning av den grå zonen. Självfallet skall denna möjlighet utnyttjas restriktivt, som jag påpekade redan i propositionen 1976/77:95 och som även utskottet har understrukit i sitt betänkande. I utskottsbetänkandet påpekas att en temporär och restriktivt tillämpad utvidgning av den grå zonen inte föregriper sysselsättningsutredningens arbete. Samtidigt vill jag understryka att en uppstramning av hittillsvarande praxis nu motiveras också av att sysselsättningsutredningen har blivit försenad i sitt regionalpolitiska utredningsarbete. Den kommer alltså inte att kunna lägga fram sina förslag så att en proposition kan läggas våren 1978, vilket utskottet har utgått från enligt det betänkande som skall behandlas här i kammaren i morgon. Jag beklagar detta. Jag måste konstatera att det därför inte blir möjligt att lägga fram en regionalpolitisk proposition förrän våren 1979. Jag förutsätter emellertid att några ytterligare förseningar inte skall drabba detta mycket viktiga utredningsarbete. Under tiden fram till dess riksdagen får ett förslag om en ny regionalpolitik skall vi utveckla en offensiv regionalpolitik. Det är en förutsättning för att vi skall lyckas också med de näringspolitiska åtgärderna.

Herr talman! Det var mycket intressant att lyssna till industriministerns beskrivning av det ekonomiska läget, därför att den i sak var ett fullständigt instämmande i vpk:s kritik av de åtgärder som har föreslagits i propositionen. Vi säger just det att investeringsgarantierna i stor utsträckning måste bli ett slag i luften, så länge investeringsviljan är svag. De förutsätter ju, för att de skall få någon effekt, att någon vill 45 utnyttja dem. Och är viljan att utnyttja dem allmänt sett dålig — sämre än på många herrans år — så kan jag inte förstå varför man då föreslår denna typ av åtgärder, vars effekt måste vara synnerligen ringa och osäker. Samma förebråelse kan med viss rätt riktas mot idén om en strukturfond, ifall denna förutsätts inbakad i en allmän kapitalistisk företagsstruktur. Då kan också den bli skäligen verkningslös, även om fondidén som sådan är en enligt vår mening god idé. Men jag måste också ställa frågan till herr Åsling: Varför vill inte det privata kapitalet satsa i Sverige? Om det nu inte vill satsa så kan man ju inte bara nöja sig, som industriministern gör, med att konstatera detta och försöka locka och muta företagen till att investera litet litet mera eller åtminstone låta bli att avskeda så många som de annårs skulle avskeda. Skall man acceptera hela denna situation? Det kapitalistiska systemet i Sverige befinner sig i stagnation. Är det i industriministerns perspektiv någonting ödesbestämt som man bara skall finna sig i? Är marknadshushållningen i sig själv så dyrbar för herr Åsling, även när den inte förmår lösa landets uppgifter, att man skall bevara den för dess egen skull och framför allt akta sig för att ingripa i den? Är det så att herr Åsling hellre väljer arbetslöshet och strukturkris än en politik som skulle kunna angripa dessa båda ting och som samtidigt skulle rikta sig mot storfinansens makt? Är den sistnämnda makten så dyrbar för herr Åsling att han tolererar arbetslöshet och avskedanden? Återigen vill jag ställa några frågor till industriministern som jag ställt många gånger förr utan att få svar. Industriministern rynkar pannan — alla statsmän rynkar pannan — och talar om strukturpolitik och nödvändigheten av strukturella förändringar, nödvändigheten av produktutveckling, osv. Jag frågar: Vilken strukturpolitik? Vilken sorts produktutveckling? Vilken sorts strukturella förändringar? Skall vi satsa på tung eller lätt industri? Skall vi satsa på mer energikrävande eller mindre energikrävande industri? Skall vi satsa på en industri som förutsätter en egen råvarubas eller skall vi satsa på någon annan typ av industri? Om vi satsar på förädlingsindustri, vilken typ av förädlingsindustri? Det är ju detta det handlar om, därför att strukturpolitiken är icke en gång för alla given. Den är icke något ödesbestämt. Den beror på vilken strukturutveckling man bestämmer sig för.

Herr talman! Jag vill till herr Svensson i Malmö säga att han måtte ha förbisett vad som är det karakteristiska i uppbyggnaden av systemet med investeringsgarantier. I det systemet finns ett avgörande incitament till tidigarelagda investeringar. Den reaktion som vi möter ute i näringslivet på detta system ger vid handen att man har skäl förmoda att det kommer att medverka till en tidigareläggning av investeringar. Det är för att vi vill hålla vår höga sysselsättning även i detta besvärliga konjunkturläge som insatser av den här karaktären skall till. Herr Svensson i Malmö svävar på vanligt sätt ut i ideologiska betraktelser och vill också ha svar på mera långsiktiga frågor. Han vill veta vilken typ av industri man skall satsa på. Vi har klart angivit färdriktningen från den nya regeringens sida genom att acceptera den gamla NJA-styrelsens förslag att skjuta på Stålverk 80 och genom att styra över industrialiseringsinsatserna i den delen av landet till verkstadsindustri och till nyetablering av vidareförädlingsindustri och annan lättare industri. Det är där vårt tekniska kunnande kommer bättre till sin rätt, och det är där vi i dag måste satsa. Till herr Bengtsson i Landskrona vill jag säga, att när jag påstår att strukturfonden skulle komplicera strukturanpassningsprocessen är det därför att man från visst håll knutit så stora förväntningar till denna strukturfond. Skulle man vänta på den, skulle man ju inte ha någon kraft att gripa in med omgående insatser, som vi nu har varit tvungna att göra. Strukturfonden skulle inte lösa problemen med varven, med handelsstålet eller med tekoindustrin. Resurserna för de nödvändiga strukturella insatserna måste samhället ställa till förfogande under alla förhållanden i omsorgen om sysselsättningen. Strukturfonden är mera någonting som man har lanserat för debattens skull, en hokuspokusmedicin som kan vara intressant att ha i debatten. Men substansen i det förslaget är liten, ja, närmast obefintlig.
Herr talman! Det måste ju vara i sak fel som herr Åsling säger att investeringsgarantier skulle ge några avgörande incitament till investeringar, om den allmänna investeringsviljan är svag och investeringsklimatet dåligt. Då hjälper det inte att ge litet gynnsammare villkor. Det hänger på om investeringarna på sikt är lönsamma och bedöms som lönsamma. Återigen kommer alltså framtidsbedömningen in som det avgörande, och den påverkas inte genom den här typen av marginella åtgärder. Det har ju industriministern själv sagt i sitt inledningsanförande. Det lönar sig inte att nu försöka ta tillbaka att detta är en ovanligt osäker och ineffektiv metod. Vad jag menar är att det finns långt bättre metoder. Men dem vill herr Åsling icke diskutera, därför att han är fixerad vid att storkapitalets inflytande över svensk industri och den svenska strukturomvandlingen på intet sätt får beskäras. Han väljer hellre arbetslöshet och strukturkris på drabbade orter än han väljer några som helst lösningar som skulle ens antyda en aktiv statlig industripolitik, som skulle vara framtidsinriktad på nya typer av produkter, inriktad på att åstadkomma högre förädlingsgrad allmänt i ekonomin. Jag vill också säga till herr Åsling att han skall sluta upprepa det ständiga talet han har i debatter med mig att jag svävar ut i ideologiska resonemang. Överallt bland industripolitiker i utlandet, i de stora industriländerna — det må vara i Sovjetunionen, USA eller Japan — bland teknologer och bland dem som av politiska skäl är intresserade av dessa ting diskuteras just detta: Vilken typ av industrialism blir det i framtiden? Vilken typ av strukturomvandling är det som så att säga har framtiden för sig? Och då går det inte att bara tala om strukturomvandling i största allmänhet och hålla fast vid en befintlig struktur, utan man måste diskutera dessa problem. Man svävar sannerligen inte ut om man diskuterar dem, utan det är de som kommer att avgöra den svenska sysselsättningsfrågan på 20-30 års sikt.

Nr 129 Herr talman! Herr Svensson i Malmö tycks vara helt främmande för den situation i vilken många svenska företag befinner sig i dag, där man till följd av den utflackade lågkonjunkturen, växande lager och en försämrad soliditet har en begränsad kreditkapacitet. Investeringsgaran Vissa industri och tierna tar fasta på just detta fenomen, som är ganska allmänt förekom = sysselsättningsstimande i svenska företag. Om man i detta läge med samhällets mulerande åtgärmedverkan kan hjälpa till och öka ett företags kreditvärdighet, så blirdet — der, m.m. ofta ett avgörande incitament för att redan planerade investeringar skall komma till utförande. Herr Svensson i Malmö menar att jag talade förklenande om honom när jag sade att han svävade ut i ideologier. Det var inte min mening, och jag ber om överseende för att jag uttryckte mig så att det kunde uppfattas på det sättet. Jag har all respekt för herr Svensson i Malmö som ideolog, även om jag inte delar hans åsikter. Vad jag menade var att det i den här diskussionen kanske inte är så mycket fråga om ideologi, eftersom samma problem finns inom de statliga företagen. Herr Svensson gör aldrig ens ett försök att föreslå konkreta lösningar på problemen, utan han hänvisar alltid till statligt övertagande av des.k. privatkapitalistiska företagen. Löser detta problemen? Nej, här är det fråga om att skapa en sådan konjunktur att vi får en marknad för produkter och tjänster, så att företagen kan leva vidare och utvecklas. Ägandet spelar från den synpunkten en underordnad roll. Herr Svenssons i Malmö inlägg var emellertid intressant så till vida att jag måste uppfatta det som ett senkommet tillnyktrande när det gäller synen på tung resp. lätt industri. Jag måste uppfatta hans yttrande som att han nu tar avstånd ifrån Stålverk 80-planerna och accepterar den omorientering mot lättare industri och vidareförädling som vi har inlett. Till herr Bengtsson i Landskrona vill jag säga att jag förstår hans synpunkter beträffande strukturfonden. Men jag tar mig friheten att tro att den största betydelsen av fonden finns i den socialdemokratiska agitationen och inte så mycket i konkreta möjligheter att uträtta någonting inom svenskt näringsliv. De här insatserna måste vi nämligen under alla förhållanden mobilisera i omsorgen om sysselsättningen och utvecklingen inom svenskt näringsliv, och våra åtgärder måste vidtas inom ramen för de befintliga resurserna på kapitalmarknad och i statsbudget.

Herr talman! Regeringen lägger i propositionen 95 fram förslag till vissa industri och sysselsättningsstimulerande åtgärder. Vad är det då som har hänt sedan vi fick den borgerliga regeringen? Bakgrunden är att antalet sysselsatta inom industrin har gått ned med 30 000 på ett år. Antalet varsel om driftinskränkningar är betydande och understryker allvaret i situationen. Regeringen föreslår därför vissa åtgärder som berör industri och arbetsmarknadsdepartementen.

Naturligtvis har antalet sysselsättningstillfällen minskat totalt. De åtgärder som vidtas innebär också att företagen får hjälp av staten med att klara det sociala ansvaret vid neddragningen av antalet anställda. Jag skulle vilja påstå att det är utomordentligt farligt att ”klara” situationen för länge med ”naturlig avgång”. Var kommer då jobben att finnas för de nytillträdande på arbetsmarknaden? Det kan snabbt försvinna ytterligare 30 000 arbetstillfällen inom industrin genom naturlig avgång. Det här är som sagt utomordentligt allvarligt. Av denna anledning skulle jag också vilja ställa en fråga till i första hand industriministern, som tyvärr gick ut just nu. I valrörelsen lovade man i det parti som han representerar 400 000 nya jobb, varav inte mindre än 280 000 inom industrin, bara man fick en borgerlig regering. Detta skulle t.o.m. klaras utan energi. Jag måste säga att det har börjat utomordentligt dåligt för den här regeringen. I stället för de 280 000 nya jobben inom industrin har vi fått en minskning med 30 000, och det hotar att bli en ännu större minskning. Därför kan det finnas anledning att fråga om de nu föreslagna åtgärderna kommer att skapa dessa nya jobb. Hur skall man annars göra för att lyckas med detta? Folket ute i bygderna som berörs av den naturliga avgången och av nedläggningar frågar om sådant. Väljarna vill ha besked av regeringen om hur den tänker klara sina vallöften. Jag för min del vill påstå att de förslag som regeringen nu framlagt inte kommer att lösa de här problemen. Industriministern stod här nyss och anklagade socialdemokraterna och menade att vår strukturfond är ett hokuspokus. Det rör sig om pengar som löntagarna är beredda att satsa på näringslivet, men det kallas alltså hokuspokus. De vallöften och de åtgärder som regeringen nu vidtar är av minst lika dålig karaktär. Industriministern sade att investeringsbenägenheten inom industrin är låg f.n. Detta sägs dels bero på den utdragna lågkonjunkturen, och det må vara hänt, dels pekas det på den ogynnsamma kostnadsutvecklingen, och då underförstås att löneläget i företagen förstört det hela, dels beror det på att vinster och likviditet har försämrats. Ja, bägge dessa påståenden kan väl betecknas som en sanning med modifikation. Gjorda undersökningar visar nämligen att kostnadsutvecklingen i varje fall inte på längre sikt beror på löneläget inom industrin, eftersom vi där ligger på en i förhållande till den övriga västvärlden normal nivå. Möjligen kan det vara så, enligt de undersökningar som gjorts på LO-håll, att de höga vinstmarginalerna har drivit upp kostnadsläget. Detta vill man emellertid skylla på löneläget. Men det kanske också kan bero på att man inte heller på den sidan — Nr 129 tror på den sittande regeringen. Det förefaller ju som om regeringen Torsdagen den helt skulle ha tappat greppet över de ekonomiska frågorna och prisut 12 maj 1977 vecklingen. Vi fick i dagarna veta att prisökningen för dagligvarorna Lu för de fyra första månaderna i år har varit inte mindre än 7,7 96. Redan Vissa industri och innan halva året gått är alltså regeringens siffror i den delen i budget = sysselsättningsstipropositionen överkörda av verkligheten. mulerande åtgär Vad gäller vinsterna i företagen presenterades i Veckans Affärer nyligen — der, m.m. uppgifter om 55 företags bokslut för 1976. Det var endast fyra som redovisade förlust, medan inte mindre än 26 hade redovisat ökning av rörelseresultatet. Därför vill jag påstå att det inte är så dåligt ställt i företagen som man från deras håll vill göra gällande. Industriministern säger visserligen nu att företagsamheten hade ett bra första halvår men att det sedan gick uselt. Ja, det är den gamla vanliga visan när man diskuterar företagens ekonomi. När man sedan får se slutresultatet visar det sig ändå att vinsten har varit förhållandevis god. Nej, det är de privatkapitalistiska intressena som i dag uppträder på vanligt sätt. De ser bara till sin egen profit på kort sikt. Vår uppfattning är att man skall investera i lågkonjunktur för att sedan kunna producera för fullt i högkonjunktur. Man skall alltså använda arbetskraft och kapital i lågkonjunkturen för att kunna ha en bra och väl rustad produktionsapparat till förfogande när högkonjunkturen sätter in. För att nå dit är det enligt vår uppfattning nödvändigt att vi får ett annat system, byggt på löntagarfonder och ekonomisk demokrati. Vi måste få ett system där samhället och de anställda ges möjligheter att påverka dessa viktiga frågor. Det gäller för det första företagsetableringarna och för det andra företagsnedläggningarna inkl. den naturliga avgången. Samhälle, företag och anställda är så beroende av varandra att vi inte kan tillåta de privatkapitalistiska värderingarna att avgöra om ett företag skall bestå eller inte. I de socialdemokratiska motionerna 220, med herr Alftin som första namn, och 1524 tas dessa frågor upp. I motionerna förordas att det vid nedläggningshotade företag skall ske en prövning med utgång från en total samhällsekonomisk analys, där de företagsekonomiska skälen vägs mot samhällets och de anställdas intressen. Där framhålls nödvändigheten av att tillräckligt rådrum skapas för att vi skall kunna arbeta med mera planmässiga strukturåtgärder. Där anges också vissa riktlinjer för en lagstiftning i frågan. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet har i reservationen 2 vid utskottets betänkande nr 26 följt upp dessa motioner. I reservationen framhåller vi att utvecklingen på senare tid har visat att det finns ett behov av möjligheter till lagsanktionerade ingripanden. Jag tänker bl.a. på Olofström. Vi finner det därför angeläget att den av oss förordade lagstiftningen om en samhällskontroll vid företagsnedläggningar och personalminskningar snarast kommer till stånd. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2 i arbetsmarknads 51 Till sist, herr talman, vill jag säga att vi i övrigt med vissa invändningar har godkänt delar av propositionen. Det är att hoppas att åtgärderna kan medverka till att åtminstone i en del orter öka sysselsättningen. Men man blir förstås konfunderad, minst sagt, när regeringen senare har kommit med andra propositioner som helt går på tvärs med den som vi nu behandlar. Jag tänker bl.a. på den föreslagna höjningen av momsen, investeringsavgiften på vissa byggnadsprojekt, devalveringen OSV. Det är inte utan att man funderar så här: Har paniken gripit regeringen, eller vad är det fråga om? Är det kanske detta som gör att industrin upplever situationen på samma sätt och därför inte heller vågar tro på regeringen? Det finns kanske anledning att återkomma till dessa frågor i samband med att de skall behandlas i riksdagen.

Herr talman! Att hålla i gång sysselsättningen i en osedvanligt bister tid för det svenska näringslivet har varit ett huvudmål för regeringen allt sedan den tillträdde hösten 1976. Det målet har präglat de budgetförslag som presenterats riksdagen, och det har satt sin prägel på flertalet av de propositoner som vi har behandlat i såväl arbetsmarknads som näringsutskottet. Får jag erinra exempelvis om arbetsmarknadsminister Ahlmarks sysselsättningspaket, vars betydelse vi nu sedan de olika åtgärderna tillämpats en tid kan avläsa. Effekten måste sägas vara mycket god. Från industriminister Åslings bord har riksdagen fått flera förslag riktade mot olika krisbranscher. Specialinsatser har föreslagits för teko, för den manuella glasindustrin, för varven och några branscher till. Tyvärr kan vi inte blåsa faran över. Den bistra situationen kommer att bestå än ett tag, även om vi kan notera vissa ljusningar i konjunkturen. Men det går sakta uppåt. I väntan på en konjunkturförbättring föreslår nu arbetsmarknadsminister Ahlmark i propositionen 95 ett tillfälligt sysselsättningsbidrag. I första hand är det avsett för större företag med dominerande ställning på de orter där de är belägna.

Den berörda personalen skall sysselsättas i verksamhet skild från den reguljära produktionen. Syftet med bidraget är att dels ge rådrum för att hinna göra andra mera varaktiga insatser av regional och industripolitisk karaktär, dels ge arbetsförmedlingarna i orter med ensidigt sammansatt näringsliv tillräcklig tid att komma till rätta med problemen. För det nya bidraget föreslås, som här har nämnts tidigare i dag, en ram på 200 milj.kr. Det kommer att ge utrymme för att omkring 7 000 personer får behålla Nr 129 sina jobb. Vi har också hört under den tidigare debatten att såväl so Torsdagen den cialdemokraterna som vänsterpartiet kommunisterna gjort invändningar 12 maj 1977 mot bidraget och dess konstruktion. Vänsterpartiet kommunisterna vill över huvud taget inte sträcka ut Vissa industri och sin hand till hjälp i de här orterna. Det är i allmänhet fråga om bruksorter = sysselsättningsstiav den typ vi har många av i Mellansverige; järnbruket eller stålverket — mulerande åtgärdominerar arbetsmarknaden helt. När personalinskränkningar slår till på — der, m.m. en sådan ort är det inte lätt att hitta alternativ sysselsättning. Men nej! Kommunisterna yrkar avslag på propositionen. De vill i stället att riksdagen skall anta en lag om förbud mot avskedanden och permitteringar vid alla företag med fler än 50 anställda. Alla i utskottet har avvisat den tanken som verklighetsfrämmande. Vad hjälper en sådan lag om det inte finns ett ekonomiskt underlag för att hålla i gång sysselsättningen? Jag yrkar därför, herr talman, avslag på den motionen. Socialdemokraterna tillstyrker däremot det föreslagna sysselsättningsbidraget, men de gör en del invändningar mot villkoren, som här har redovisats tidigare. Det är självklart att företagen själva skall ta det sociala ansvaret för sina anställda, och därför skall inte heller det här bidraget utgå till företag som går hyggligt. Men det skall i stället — som utskottet understryker — gälla företag med låg orderingång och i allmänhet mycket stora överlager. Om man i sådana företag tvingas notera en betydande övertalig arbetsstyrka, som inte heller på lång sikt kan sysselsättas, då kan det här bidraget komma till hjälp för att man skall få rådrum och kunna ordna upp situationen. Det finns inte heller anledning att oroa sig för att det bidraget skall utgå till företag som redan åtnjuter tillräckligt stöd genom andra bidragsformer, exempelvis utbildningsstöd. Avsikten med utbildningsstödet är ju att utnyttja konjunktursvackan till utbildning av den personal man räknar med att på sikt behöva. Det är en form av investering i förbättrad produktionskapacitet. Den bidragsform vi nu diskuterar är ett led i arbetet på att underlätta nödvändiga omstruktureringar i näringslivet och är av samma art som exempelvis flyttningsbidraget. Socialdemokraterna föreslår också i sin motion lagstiftning om samhällskontroll vid nedläggning av företag. I motionen anges vissa riktlinjer för en sådan lagstiftning. Nu är det inte så att stat och kommun saknar informationskanaler om vad som håller på att hända inom näringslivet. Tvärtom har under senare år en rad åtgärder vidtagits för ömsesidigt utbyte av viktig information. Vi har i utskottsbetänkandet pekat på några av de viktigare. I lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder åläggs företagen att sex månader i förväg ge varsel till arbetsmarknadsmyndigheterna om förestående nedläggningar, driftsinskränkningar och permitteringar. Vi har vidare det förra året permanentade s.k. DIS-systemet, som uttyds informationssystemet företag-samhälle. Det innebär skyldighet 9 Vi skall, herr talman, inte heller glömma branschråden, som finns i en del branscher. I dem förmedlas också mycken viktig information mellan statsmakt och den berörda sektorn inom näringslivet. Det senaste tillskottet är den särskilda delegationen för etableringsfrågor som inrättades av regeringen den 1 juli förra året. Just nu är ca 150 företag med minst 500 anställda med i den här verksamheten. De företagen har förbundit sig att för delegationen presentera sina investeringsplaner och en del annan viktig information. Herr talman! Den här korta redovisningen visar att det finns ett nät av olika informationskanaler mellan näringsliv och samhälle. Jag tror inte vi behöver ny lagstiftning på området. Vad som kan diskuteras är snarare frågan om hur man, allteftersom erfarenheter vinns, skall samordna informationen, förbättra den och snabbast möjligt utnyttja den på rätt sätt. Jag vill gärna göra det tillägget, herr talman, att vi genom medbestämmandelagen har fått utomordentligt fina nya möjligheter för de anställda själva att hålla sig underrättade om vad som håller på att hända i ett företag.

Herr talman! Herr Wirtén talade om att stat och kommun f. n., som han uttryckte det, inte saknar informationskanaler när det gäller nedläggningar, konkurser och kanske framför allt neddragning genom naturlig avgång. Jag är inte övertygad om att herr Wirtén känner till de verkliga förhållandena. För att ta ett exempel har vi nyligen sett att Kronagruppen har gått i konkurs. Inte ens kl. 23 kvällen före visste man hos stat och kommuner någonting om att konkursen skulle komma. Informationen var alltså utomordentligt dålig. Man hemlighåller ofta sådana här åtgärder. Vi vet hur man på sin tid spelade med Emmaboda Glasverk, där de anställda långt efteråt fick reda på hur det skulle bli. Här pågår fortfarande ett sådant spel, och det kan verkligen ifrågasättas om de åtgärder som har vidtagits beträffande Emmaboda Glasverk var riktiga. De anställda hävdar i varje fall att Emmaboda tillverkar glas lika billigt som Pilkington. I sådana här sammanhang måste man också väga in vad samhället har investerat kring industrierna i vägar, vatten och avlopp, skolor, bostäder och mycket annat. Alla åtgärder är så intimt förknippade med varandra att det är nödvändigt att samhället och de anställda får ett annat inflytande, så att man åtminstone temporärt kan driva ett företag vidare, eventuellt med offertsystem och olika andra åtgärder. Detta gäller inte minst den naturliga avgången, som arbetsmarknadsministern med viss stolthet talar om att företagen klarar situationen med. Vi från facklig Nr 129 sida är utomordentligt intresserade av att få ett besked om den här na Torsdagen den turliga avgången, men det får vi inte. Det är ju nödvändigt att vi ser 12 maj 1977 till att skaffa de jobb som har försvunnit med den s.k. naturliga avgången, och det är i sådana frågor som vi måste få rådrum för diskussion. Vissa industri och sysselsättningssti Herr WIRTÉN kort genmäle: mulerande åtgär Herr talman! De två exempel som herr Nilsson i Kalmar tog på att = der, m.m. informationen brister i fråga om friställning av personal är säkert riktiga. Jag är fullt medveten om att det alltfort händer missar i informationen mellan företagsledning och anställda. Men det innebär ju inte att man skall dra den slutsatsen att de system vi nu håller på att arbeta fram för att förbättra dessa informationskanaler är felaktiga, utan det innebär att de ännu inte har funnit sina rätta former och är tillräckligt effektiva. Det jag säger är att vi inte skall lägga till nya system innan vi har fått dem vi redan har bestämt oss för att fungera på bästa sätt. Det är bättre att vi samarbetar, herr Nilsson och jag, om att göra de förbättringar som jag talade om i mitt första anförande. Då tror jag att vi kommer att undvika sådana här missar som — det tror jag är riktigt att påstå — alltfort kan hända i näringslivet. Sedan tog herr Nilsson i Kalmar upp frågan om de samhällsinvesteringar som är gjorda på mindre orter och som det är viktigt att väga in när det är fråga om en permittering eller en nedläggning av ett företag. Ja, på den punkten håller jag helt med herr Nilsson. Det är därför man också skall ha dessa samråd mellan kommun och företag — för att i tid kunna samordna sina investeringsplaner, så att man inte gör en kapitalinsats som senare visar sig vara felaktig och inte kan utnyttjas på rätt sätt. Målet är ju detsamma, herr Nilsson i Kalmar. Vi vill undvika sådana här felinvesteringar. Det är naturligtvis riktigt att man med den naturliga avgången får ett minskat antal sysselsättningstillfällen på en ort. Men å andra sidan, herr Nilsson i Kalmar, är det ju skillnad mellan naturlig avgång och friställningar så till vida att den naturliga avgången socialt slår betydligt mindre hårt. Det är självklart att vi tillsammans har all anledning att försöka skaffa fram de här nya jobben. Därvidlag tror jag inte att vi skiljer oss på något sätt, herr Nilsson i Kalmar och jag. Men här är det ändå fråga om en mycket djupgående lågkonjunktur, som hela industrivärlden lider av. Vi har i Sverige faktiskt klarat oss bättre än de länder vi brukar jämföra oss med. Vår förhoppning är naturligtvis att det skall bli ett nytt sug ute på världsmarknaden och att vår exportindustri återigen kan komma i gång och sälja sina produkter. Då skall det bli ett naturligt tillskott i våra företag i stället för naturlig avgång.
Herr talman! Herr Wirtén säger nu att vi har samma mål, och det är ju roligt att höra att det är så i alla fall. Men om vi har samma mål, så hade vi effektivast nått det genom att tillstyrka de socialdemokratiska motionerna i den här frågan, där vi har direkta förslag om hur vi skall organisera det samarbete som i varje fall hittills inte har fungerat. Gång på gång ställs de anställda inför att ett företag har bytt ägare, att man skall lägga ned, att man skall göra ändringar, att man har naturlig avgång osv. Det är detta som vi måste komma till rätta med så att vi får den naturliga sammanvägningen mellan de företagsekonomiska och de samhällsekonomiska frågorna. Sedan säger herr Wirtén att förändringar genom den naturliga avgången slår mindre hårt. Ja, de slår mindre hårt för företaget naturligtvis, därför att man slipper ifrån de sociala bekymren. Men de slår ju inte mindre hårt för den unga grabben eller flickan som hade tänkt att få ett jobb efter den som har slutat genom naturlig avgång. Och situationen i dag visar detta. Det har försvunnit 30 000 arbetstillfällen inom industrin, de flesta förmodligen genom s.k. naturlig avgång. Centerpartiet gick ut före valet och lovade att man skulle skaffa 280 000 jobb inom industrin. Även herr Wirtén måste ha ett visst ansvar för att dessa jobb kommer fram. Var finns de i dag? Med viss stolthet säger ni bara: Ja, vi har klarat det här genom naturlig avgång. Det har ni visst inte gjort. Tvärtom har situationen förvärrats mycket mer. Det tycker jag ni skall försöka rätta till.
Herr talman! Jag kan inte se att herr Nilsson i Kalmar har anfört ett enda argument för att vi behöver nya system när det gäller att hålla stat och kommun informerade om vad som håller på att hända ute i näringslivet. Jag har samma uppfattning som tidigare att de system vi har är tillräckliga. De kan i och för sig förbättras, och låt oss göra det i stället för att skapa ytterligare tillskott i fråga om informationskanaler. Det som egentligen föranledde mig att begära ordet, herr talman, var att herr Nilsson i Kalmar kom tillbaka till minskningen av antalet industrisysselsatta. Det är en utveckling som vi har haft sedan ganska många år tillbaka. Även under socialdemokraternas regeringstid skedde en viss tillbakagång i antalet industrisysselsatta. Men vad herr Nilsson i Kalmar borde säga är att den offentliga sektorn har erbjudit tiotusentals nya arbetstillfällen. Herr Nilsson i Kalmar borde också vara vänlig och påpeka, när han tar upp ungdomarnas problem på arbetsmarknaden, att där har regeringen gjort flera insatser just för att trygga sysselsättningen. Åtgärderna har varit skiftande. Man har ökat antalet praktikplatser, man har erbjudit utbildningsplatser, man har över huvud taget sett till att de unga på arbetsmarknaden inte har lämnats sysslolösa utan kommit in i utbildning eller produktion. Där är det lätt att peka på de förslag som framför allt hur den nuvarande regeringen känt sitt ansvar för de unga på arbets Torsdagen den

Vissa industri och Herr talman! Tidigare hade vi en bestämmelse som medgav avdrag sysselsättningsstivid taxeringen för erlagd kommunalskatt. Ursprungligen motiverades det — mulerande åtgärhär avdraget med att det förelåg stora olikheter i den kommunala be der, m.m. skattningen och att man genom avdragsrätten uppnådde en viss utjämning. Genom införandet av de statliga bidragen för kommunal skatteutjämning till kommunerna har det skett en viss utjämning, varför motivet för avdragsrätten förlorat i styrka. Numera är avdragsrätten för kommunalskatten avskaffad för fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser. Under en övergångstid förelåg rätt till schablonavdrag, men genom 1970 års skattereform slopades kommunalskatteavdraget helt med verkan fr.o.m. 1972 års taxering. När det gäller juridiska personer, med undantag för dödsbon och familjestiftelser, gäller fortfarande rätt till avdrag vid taxeringen till statlig inkomstskatt för vad man erlagt i kommunal inkomstskatt. I motionen 1976/77:1328 har vi socialdemokrater ansett att nuvarande kommunalskatteavdrag för juridiska personer skall begränsas till två tredjedelar av den erlagda kommunalskatten fr.o.m. 1978 års taxering. Vi har kopplat det här motionsförslaget till inrättandet av en strukturfond. Skälet till den här speciella finansieringen, att inskränka avdragsrätten för juridiska personer, är att söka i den rådande ekonomiska situationen, som kräver återhållsamhet av alla grupper i samhället. Kraven på återhållsamhet återkommer ofta i den ekonomiska debatten. Men de har en viss ensidighet, i vart fall när det gäller den borgerliga regeringens handlande. De går i första hand ut över löntagarna. Vi socialdemokrater hävdar att även andra grupper måste visa återhållsamhet och ta sin del av utgiftsfinansieringen. Detta gäller i hög grad insatserna för att klara strukturproblemen. En viss skärpning av bolagsbeskattningen är därför inte ur vägen. Minskar man avdragsrätten för juridiska personer på det sätt som föreslagits i motionen 1328 medför det en inkomstförstärkning på 350 milj.kr. för helt budgetår. Vårt motiv har främst varit inrättandet av en strukturfond och den nämnda summan utgör i stort sett hälften av det belopp som vi ansett att fonden bör ha tillgång till under startåret. Herr Bengtsson i Landskrona har tidigare redovisat motiven för fonden och dess funktion och jag har därför ingen anledning att gå in på den argumentationen. Skatteutskottets borgerliga majoritet har avstyrkt motionsförslaget, främst av två skäl. Man hänvisar till att näringsutskottet avstyrkt förslaget om inrättandet av en strukturfond och man påpekar att frågan om slopandet av avdragsrätten på kommunalskatten f. n. är under övervägande 57 inom företagsskatteberedningen. Argumentationen för avslagsyrkandet är inte särskilt övertygande. När man avvisar strukturfonden i näringsutskottets betänkande nr 35 sker det med hänvisning till att regeringen presenterat en rad s.k. strukturpaket med stora ekonomiska åtaganden från statens sida. Där nämns bl.a. insatserna för varvsindustrin, textil och konfektionsindustrin, skoindustrin och glasindustrin. Vidare är att förvänta förslag till insatser vad det gäller stålindustrin och skogsnäringen. Det är mycket stora pengar det är fråga om och det vore inte ur vägen om även företagsamheten fick vara med och dra lasset. Jag är medveten om att 350 milj.kr. är litet pengar i det här sammanhanget, men bättre till än från och framför allt: I den ekonomiska situation vi befinner oss i vore det motiverat att alla grupper i samhället fick medverka till finansieringen. Även om motionskravet om strukturfonden faller, kvarstår lika fullt behovet av inkomstförstärkningar. Det andra motivet för avslagsyrkandet, att frågan om avdragsrätten övervägs av företagsskatteberedningen, är också ett enkelt sätt att komma ifrån motionskravet. Företagsskatteberedningen sägs vara färdig att avsluta sitt arbete hösten 1977 — om 4-5 månader med andra ord. Vad utredningen kommer med i det sammanhanget är en väl förborgad hemlighet, men logiken bjuder väl att när man avvecklat kommunalskatteavdraget för fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser så har man anledning att gå vidare och också avveckla avdraget för övriga juridiska personer. Kommer ett sådant förslag från företagsskatteberedningen hösten 1977 skall det ut på remiss, det skall passera kanslihuset och riksdagen och effekterna av förslaget kommer först 1979 eller möjligen 1980. Det är nu vi behöver inkomstförstärkningar, bl.a. på grund av kostsamma strukturpaket. Därför bör man anta socialdemokraternas förslag och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande nr 46 av herr Wärnberg m.fl. I näringsutskottets betänkande nr 36 behandlas en av fru Hörnlund och mig väckt motion, som tar upp företagareföreningärnas personalsituation — speciellt vid kontoret i Borås. Jag vill passa på att säga några ord också i den frågan. Vi motionärer anser att det behövs en förstärkning i Borås, inte minst med hänsyn till den nu rådande sysselsättningssituationen i Boråsregionen. Utskottet har hänvisat till att det föreligger ett utredningsförslag, som innebär en kraftig förstärkning av föreningarnas administrativa resurser. Utskottet utgår från att frågan kommer att tas upp vid den fortsatta behandlingen av utredningens förslag. Jag vill understryka att det behövs en förstärkning av personalresurserna. I avvaktan på att så sker ber jag att få ansluta mig till det av fru Radesjö tidigare framförda yrkandet om bifall till reservationen vid punkten 7 i näringsutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Från socialdemokratisk sida har alltid hävdats vikten av att genom en aktiv näringspolitik vidareutveckla det svenska näringslivets produktion och konkurrenskraft. En stor del av vår kritik mot den borgerliga regeringen har haft sin grund just i att vi menar att den inte tillräckligt kraftfullt gett sig i kast med dessa frågor. Attityden från regeringen var ju också länge att det är industrin själv som skall lösa industrins problem. Verkligheten har tydligen fått även borgerliga statsråd att tänka om och ändra sina uppfattningar på vissa punkter. Den föreliggande propositionen är till viss del ett bevis härför, även om vi anser att förslagen i den är behäftade med betydande svagheter och på intet sätt är uttryck för att regeringen är beredd att ta ett samlande grepp om bransch och strukturproblem. I proposition nr 95, den del som behandlats av arbetsmarknadsutskottet, föreslås införande av ett nytt sysselsättningsbidrag, som skulle tjäna som ett slags stötdämpare när ett företag på grund av strukturomvandling inom branschen måste skära ned antalet anställda.

Därav följer att vi delar den uppfattning som förs fram i propositionen så långt att det kan finnas behov av ett särskilt ekonomiskt stöd som hjälper till att skapa rådrum både för krishotade orter och för enskilda människor som hotas av uppsägning. Vi är dock inte beredda att till fullo acceptera den uppläggning som regeringen föreslår. Vi vill då först notera beträffande detta förslag såväl som förslaget om investeringsgarantier att det endast kommer att beröra ett litet antal mycket stora företag. De stöd som erbjuds de mindre och medelstora företagen framstår som betydligt mindre attraktiva. Det kanske inte riktigt är vad man hade väntat sig av en regering sammansatt av borgerliga partier som så ohämmat har kritiserat socialdemokratin för att endast stödja de stora företagen. Men så kan det bli när man konfronteras med verkligheten. Vi har från socialdemokratisk sida självfallet inga principiella invändningar mot samhälleliga insatser för att främja en utveckling mot full sysselsättning. Men vi har alltid vänt oss mot förslag som generellt ger lättnader till företagen, även sådana företag som inte är i behov därav och där bidragen endast leder till att öka företagens vinst. De socialdemokratiska förslagen har genomgående varit av sådan karaktär att de har riktats direkt till utsatta företag, branscher eller orter. Vi menar att man därigenom får ut bästa effekten från bl.a. sysselsättningssynpunkt. En grundläggande princip i den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken har också varit att samhällets insatser skall sättas in i ett sådant sammanhang att de tillsammans medverkar till att underlätta den nödvändiga strukturomvandlingen. Utbyggd arbetsförmedling, bättre arbetsmarknadsutbildning, stöd till vissa branscher, investeringsstimulerande insatser är exempel på sådana åtgärder. De insatser som har varit direkt riktade mot företagen har alltid varit förenade med vissa villkor, framför allt beträffande sysselsättningen. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet anser att en hel del invändningar kan riktas mot regeringens förslag till särskilt sysselsättningsbidrag. Det skulle som det nu är utformat kunna leda till att t.ex. stora, väl konsoliderade och lönsamma företag blir berättigade till stödet. Risken för missbruk kan med de föreslagna reglerna inte uteslutas. I reservationen 1 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande noterar vi först att det kommer att handla om relativt stora pengar — det kommer att röra sig om miljonbelopp till större företag. Vi menar att detta i sig motiverar att kriterierna för att få bidragen är, som det uttrycks i reservationen, väl genomarbetade. Den arbetsstyrka för vilken detta bidrag skall utgå skulle alltså bestå av sådana anställda som representerar vad Nr 129 man på arbetsgivarspråk ibland kallar den personella överkapaciteten. Torsdagen den Det är alltså sådana som har uppsägning att vänta. Ett villkor för bidraget 12 maj 1977 skulle vara att dessa människor sysselsätts med sådant arbete som normalt inte ingår i företagets arbetsuppgifter. I propositionen nämns som exempel = Vissa industri och härpå reparationer, underhåll och investeringsarbeten i den mån sådan = sysselsättningsstiverksamhet inte ingår i berörd arbetstagares ordinarie arbetsuppgifter. mulerande åtgär Vi menar att detta är en skrivning som kan ges en ganska vid tolkning. der, m.m. Dessutom kan ju tillgången på sådana arbetsuppgifter vara högst varierande i olika företag beroende på t.ex. hur företagen tidigare skött underhåll och reparationer. Klara och entydiga regler är därför ett krav som måste ställas. Den största svagheten i förslaget är dock, som det påpekas i motionen 1525, att man inte har sagt något om de mottagande företagens ekonomiska situation. De socialdemokratiska reservanterna ansluter sig helt till motionärerna, som anser att det inte kan accepteras att bidrag skulle kunna ges till företag som själva har ekonomiska förutsättningar att ta sitt ansvar för sysselsättning och produktion. Nu skriver visserligen utskottets majoritet, och Rolf Wirtén har här nyss upprepat det, att det inte är någon skillnad på dess och motionärernas uppfattning och att bidragen självfallet inte är avsedda för framgångsrika företag utan gäller företag med låg orderingång och stora överlager. Men detta säger ju i och för sig ingenting om företagens ekonomiska ställning i stort. Det finns ingenstans utsagt att företagens ekonomiska situation skall vägas in i bedömningen av om bidrag skall utgå eller ej — varken i propositionen eller i utskottsmajoritetens skrivning. Vi anser att bidrag skall utgå endast till företag som inte har reala möjligheter att ta sitt sociala ansvar och klara ut situationen. Vi anser vidare att bidrag inte skall utgå till företag som inte låtit sina aktieägare ta sin del av ansvaret genom att hålla igen på vinstutdelningen. Och med tanke på de olika prövningar som vi menar måste till och med hänvisning till de stora belopp det kan komma att röra sig om hävdar vi att beslut om bidrag skall fattas av regeringen. Herr talman! Eftersom vi kommit fram till att det kan finnas behov av stöd är vi beredda att ansluta oss till förslaget med de förändringar av detsamma som föreslås i reservationen 1 till arbetsmarknadsutskottets betänkande 26, och jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande. Jag vill också, herr talman, under förutsättning av bifall till reservationen 2 vid näringsutskottets betänkande 35 yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 27, som innehåller förslag till lag om arbetsgivaravgift för arbetstryggheten. Sedan vill jag, herr talman, säga något om det som Rolf Wirtén var inne på i meningsutbytet med Bernt Nilsson om den naturliga avgången. 2 Jag tycker nog att Rolf Wirtén nonchalerar de sociala följderna av den 61 s.k. naturliga avgången. Han vill t.o.m. i sitt senaste inlägg nästan göra gällande att man lyckats klara väldigt mycket av de sociala följderna av den naturliga avgången. Här drabbas framför allt de nytillträdande på arbetsmarknaden. Ungdomen och kvinnorna. Om han nu tycker att man lyckats klara de här problemen så måste jag nog konstatera att folkpartiet betydligt har sänkt sina anspråk i det här avseendet sedan partiet fick någonting att säga till om i regeringen. Före valet hörde vi nästan alltid talas om att folkpartiet ville skapa sysselsättningsgaranti för ungdomen, dvs. att alla ungdomar skulle beredas arbete, praktik eller utbildning. Det har varit märkvärdigt tyst om den saken efter valet och makttillträdet. Och hur går det för den ena stora gruppen nytillträdande på arbetsmarknaden -— jag tänker naturligtvis på kvinnorna — när nu regeringen t.o.m. tycks acceptera att industrisysselsättningen sjunkit och fortsätter att sjunka? Hur skall de många kvinnor som nu väntar på att få ett jobb kunna komma ut på arbetsmarknaden under de här förhållandena? Detta är verkligen också en fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män, och det är ju en fråga som inte minst folkpartiet har gjort anspråk på att den skulle vara deras.

Värnet om sysselsättningen är den avgörande faktorn för införande av detta tillfälliga sysselsättningsbidrag, som kommer att bli ett värdefullt medel när det gäller att kunna möta de ökade arbetslöshetsriskerna i en del särskilt utsatta orter och i vissa branscher. Det bör möjliggöra för företagen att bibehålla sin personalstyrka intakt och inte tvingas vidta någon personalreduktion. För att bidraget skall utgå krävs att man kan sysselsätta en särskild avgränsad del av arbetsstyrkan i verksamhet skild från den vanliga produktionen och att företaget måste minska sin arbetsstyrka med minst 5 96, dock i absoluta tal lägst 100 personer. När speciella skäl föreligger på en ort, kan emellertid bidrag utgå även om antalet personer inte når upp till 100. Detta stimulansbidrag skall naturligtvis ses som ett komplement till övriga bidrag, bl.a. utbildningsbidraget, som Rolf Wirtén tidigare har omnämnt. I den socialdemokratiska partimotionen, som man sedan följt upp genom reservationen 1, är man kritisk mot förslaget bl.a. på det sättet att man anser att bidrag kan lämnas också till stora och vinstrika företag. Nr 129 Vidare är man kritisk mot att länsarbetsnämnderna skall få rätt att bevilja dessa bidrag. Utskottsmajoriteten anser emellertid det vara riktigt att man införett = mer decentralistiskt beslutsfattande, och därmed är det ju också lämpligt — Vissa industri och att länsarbetsnämnderna får denna beslutanderätt. Länsarbetsnämn = sysselsättningsstiderna känner mycket väl till de förhållanden som råder på orten, och = mulerande åtgärrisken för felbedömningar torde vara liten. I tveksamma fall kan och bör = der, m.m. nämnden självfallet överlämna ärendet till arbetsmarknadsstyrelsen för ställningstagande, och i betydelsefulla frågor kan arbetsmarknadsstyrelsen överlämna ärendet till regeringen för beslut. Att göra den förändring som socialdemokraterna har föreslagit, nämligen att samtliga ärenden skall beslutas av regeringen, anser vi inom utskottsmajoriteten vara mindre lämpligt. Förutsättningarna är med vårt förslag större för att beslut kan fattas snabbt, och detta kan vara nödvändigt i vissa fall, eftersom företagen kan befinna sig i ett besvärande likviditetsläge. Då kommer möjligheten att bevilja förskott att finnas. Med anledning av de kritiska synpunkter som framförs i den socialdemokratiska reservationen nr 1 mot förslaget att även vinstrika företag kan erhålla bidrag finns det anledning att påpeka följande. Utskottet har i sitt yttrande understrukit — och det har bl.a. Rolf Wirtén sagt tidigare i debatten — att bidraget självfallet inte är avsett för framgångsrika företag, utan det skall ges till företag med låg orderingång och till företag som ligger med stora lager. Det förhållandet att ansökan om detta tillfälliga sysselsättningsbidrag skall godkännas av arbetstagarorganisationerna utgör en garanti för att inga medel beviljas till företag som rätteligen inte borde få bidrag. Min bestämda uppfattning är att man skall förlita sig till den lokala fackliga organisationens bedömning och ställningstagande. Jag blev litet förvånad när jag lyssnade till fru Ludvigsson. Det går ju inte att tolka hennes inlägg på något annat sätt än att man på socialdemokratiskt håll inte sätter sin tilltro till den bedömning som görs av de lokala arbetstagarorganisationerna. I betänkandet behandlas också yrkandet 2 i den socialdemokratiska partimotionen, där det krävs lagstiftning om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Utskottsmajoriteten betonar behovet av att i god tid erhålla utförlig information om väntade förändringar som rör företagen. Detta är som vi ser det en självklarhet. År 1976 fattade riksdagen beslut om att permanenta det s.k. DIS-systemet, vilket Rolf Wirtén redan varit inne på. Detta innebär en skyldighet för näringsidkare att till samhällets organ lämna upplysningar av olika slag. Ytterligare informationskanaler finns i och med att regeringen under föregående år inrättade en särskild delegation för etableringsfrågor.

der, m.m. Av vad jag här har sagt framgår att det finns ett flertal olika kanaler för den typ av information som är aktuell. Därför är det ingen anledning att i dagens läge vidta några ytterligare lagstiftningsåtgärder på detta område. Jag vill emellertid betona vikten av att man med mycket stor uppmärksamhet följer utvecklingen på området. Detta har också utskottet understrukit i sitt ställningstagande, där man förutsätter att regeringen vid behov vidtar erforderliga åtgärder. Så, herr talman, några ord om det regionalpolitiska stödet. Det förslag som framlagts av regeringen innebär ju att tidsbegränsat regionalpolitiskt stöd kan beviljas till kommuner som ligger utanför det allmänna stödområdet och gränsområdet. Det ankommer på länsstyrelserna att göra sådana framställningar till regeringen. Det finns anledning att understryka att den angivna ordningen skall tillämpas med restriktivitet. Annars kan det naturligtvis föreligga risk för att man inte kan göra de regionalpolitiska insatser som är nödvändiga inom stödområdena. Herr Nilsson i Kalmar talade i sitt inledningsanförande något ironiskt om vår målsättning att skapa 400 000 nya arbetstillfällen till i början på 1980-talet. För att kunna förverkliga den målsättningen arbete åt alla, som jag tror vi är överens om, krävs det enligt sysselsättningsutredningens delbetänkande ungefär detta antal om man vill skapa en regional balans i vårt land. Att utvecklingen under den senaste tiden varit negativ inom industrisektorn på grund av den internationella lågkonjunkturen får ju inte leda till att man mattas i ambitionerna att genom olika näringspolitiska åtgärder söka förverkliga målsättningen arbete åt alla. Det är klart att man för att nå denna målsättning behöver näringspolitiska insatser som kan skapa ytterligare arbetstillfällen inom industrisektorn. Men självklart måste det också skapas en mängd arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Jag tänker då på vårdsektorn, barnomsorgen m.m. Fru Ludvigsson sade också att ambitionen ifrån regeringens sida i fråga om kraftåtgärder för att skapa arbetstillfällen åt ungdom inte skulle varit så hög. Herr Rolf Wirtén tog ju upp detta tidigare. De förslag som presenterats ifrån arbetsmarknadsdepartementet om utökning av antalet praktikantplatser m.m. vittnar ju om att man från regeringens sida har en hög ambitionsnivå i fråga om att skapa arbetsmöjligheter inte minst åt ungdomen.
Nr 129 Herr talman! Herr Fransson uttalade stor förvåning över att vi socialdemokrater inte skulle lita på de fackliga företrädarna. Jo, herr Fransson, vi har stort förtroende för de fackliga företrädarna. Menäven I dessa har ju att rätta sig efter de regler vi slår fast här i riksdagen. Vissa industri och Och som jag tidigare sade: Det finns ingenstans utsagt, vare sig i = sysselsättningsstipropositionen eller i utskottsbetänkandet, att företagets totala eko mulerande åtgärnomiska situation skall tas med i bedömningen. Det kan, som vi säger i — der, m.m. reservationen, vara fråga om en enhet som ingår i ett större företag, där det större företaget mycket väl kan ha ekonomiska möjligheter att klara ut den aktuella enhetens sociala ansvar. Vi har många exempel på att man inte alltid känner det ansvaret. Skall bidrag då utgå? Vi tycker det är orimligt, och det är detta vi vill ha fastslaget i vår begäran till regeringen. Herr Fransson slutade med att vi hade angripit den ambitionsnivå med vilken regeringen gått till verket för att skapa arbete åt ungdomarna. Ja, det gjorde jag på sätt och vis, men vad jag framför allt tryckte på var det myckna talet vi hört i flera år ifrån folkpartiets sida. Inte minst vi som sitter i arbetsmarknadsutskottet har hört det krävas att man skulle skriva fast att det skall vara en garanti för att alla ungdomar skall ha ett arbete när de slutar skolan. Jag sade att det är märkvärdigt tyst om kravet på den garantin i dag.
Herr talman! Herr Fransson tog upp frågan om de 400 000 nya jobben. Han säger i dag att det är fråga om en målsättning. OK. Men i valrörelsen gick centern ut och sade att man skulle ordna de här 400 000 nya jobben, varav 280 000 inom industrin. För att klara det skulle man självfallet vidta vissa näringspolitiska åtgärder. Antingen det nu är en målsättning eller ett löfte, så låt mig, herr Fransson, ställa frågan: Med vilka medel skall ni uppnå det här? Vilka näringspolitiska åtgärder avser niatt vidta för att uppnå de 280 000 nya jobben inom industrin? För det är väl ändå inte så att det ni föreslår här i dag skall täcka upp det? Sedan sade herr Fransson också att den offentliga sektorn skulle komma att öka. Det är klart att det kommer att bli en viss ökning där, men jag vill i det sammanhanget påminna om att vissa av herr Franssons partikolleger tidigare varit ute och talat om de s.k. onödiga jobben inom den sektorn. Jag vill emellertid återkomma till vad det här ytterst gäller, och jag upprepar min fråga: Med vilka medel och med vilken målsättning skall ni klara av att uppnå de här 280 000 nya jobben inom industrin? I det sammanhanget skulle jag vilja ställa ännu en fråga: Hur skall ni lösa energiproblemen i samband med detta?
Herr talman! Fru Ludvigsson sade att man från socialdemokratiskt håll har ett väldigt stort förtroende för de fackliga organisationerna. Men 65 den slutsatsen kan inte dras av det socialdemokratiska ställningstagandet i det här ärendet — där sätter man inte sin tilltro till de fackliga organisationernas uppfattning. Det är ju, såsom också framgår av regeringens proposition på s. 16, på det sättet att ansökan om det särskilda sysselsättningsbidraget skall godkännas av arbetstagarorganisationerna, och den prövning som de lokala arbetstagarorganisationerna gör ligger helt och hållet till grund för om det skall utgå något sysselsättningsbidrag eller inte. Jag utgår ifrån att man inom de lokala fackliga organisationerna har sådana kontaktvägar uppåt att man har helt klart för sig att det även inom en koncern med många olika enheter skall finnas en klar och entydig information när det gäller frågan om huruvida bidrag skall utgå eller inte i det här speciella fallet. För min del kan jag inte komma fram till någon annan slutsats av propositionen än att arbetstagarorganisationerna har just den här möjligheten att ta ställning innan man ansöker om sysselsättningsbidrag, och det finns anledning att understryka betydelsen av detta. Jag berörde tidigare frågan om insatserna för ungdomen. Att bereda ungdomen arbete är naturligtvis en mycket viktig del av insatserna på det arbetsmarknadspolitiska området. De insatser som har gjorts genom anordnande av flera praktikplatser och ökade personalresurser på våra arbetsförmedlingar bör rimligtvis leda till det resultat som vi alla hoppas på, nämligen att alla ungdomar bereds antingen arbete eller utbildning. Så några ord till herr Nilsson i Kalmar. Av hans inlägg måste man dra den slutsatsen att han icke är beredd att ställa upp bakom målsättningen arbete åt alla. Jag trodde att vi här hade en gemensam uppgift framför oss att se till att denna målsättning förverkligas. Vad vi i det sammanhanget ser som väsentligt är att det skapas en näringspolitik i det här landet som ger inte minst de mindre och medelstora företagen möjligheter att medverka till att denna målsättning uppnås, och vi vet att regeringen under hösten kommer att avlämna en proposition i den riktningen. Slutligen några ord om den offentliga sektorn: Det är självklart att också den måste byggas ut.
Herr talman! Det är ju, herr Fransson, inte de fackliga företrädarna som skall sitta och konstruera regler för hur det här bidraget skall utgå, utan det skall vara klart fastslaget av riksdagen. Vi vill ha en skrivning som klargör under vilka ekonomiska förhållanden bidraget skall kunna utgå. Om nu de borgerliga ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet är på det klara med på vilka premisser bidraget skall utgå, kan man fråga sig varför de inte i arbetsmarknadsutskottet velat gå med på att förtydliga skrivningen. Då hade det inte behövt råda några delade meningar. Man skall väl inte behöva läsa mellan raderna i en proposition och i ett utskottsbetänkande vilka regler som skall komma att gälla.